Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret, och jag talar då även för Anders G Högmark, eftersom han inte kunde närvara. Bensinen tycks vara en helt outsinlig skattekälla. Motiven för bensinskattehöjningarna är ytterst diffusa och tycks vara i allra högsta grad förhandlingsbara. Detta står helt klart sedan ministern nu har lämnat sitt svar. Det utvecklingsarbete som pågått och som skall resultera i en proposition styrs i mycket stor utsträckning av vpk. Regeringen har alltså bestämt sig för att bensinskatten skall höjas, men man vet ännu inte varför — inte förrän man har förhandlat med vpk. Jag skulle vilja att ministern gav sin syn på saken. Effekterna av bensinskattehöjningarna är ytterst påtagliga och kännbara, speciellt för ett stort och glest befolkat län som Jämtland. Vi kan titta på turistnäringen, som är mycket beroende av bilen. Ta västra Härjedalen som exempel. Där finns ingen järnväg, där finns ingen flygplats, men det finns massor av turistanläggningar som är beroende av att folk väljer Härjedalen i stället för Alperna. Regeringsföreträdarna talar vitt och brett om glesbygdssatsningar och satsning på Landsbygd 90 och allt vad det heter. En stor del av jämtarna är beroende av bilen för att kunna bo kvar på sin ort och för att kunna åka till sitt arbete. Kan kommunikationsministern förklara hur detta går ihop? Kan kommunikationsministern tala om hur turistnäringen skall kompenseras för dessa höjningar som gör att det blir dyrare att åka till Jämtland på skidsemester? Kan kommunikationsministern ge ett enda exempel på hur en bensinskattehöjning skall ge jämtarna bättre kommunikationer? Något litet sådant exempel borde väl kunna finnas i det stora arbete ni håller på med. Från annat håll talar man om hur viktigt det är med glesbygdssatsningar i alla dess former.
Herr talman! Eftersom Ingrid Hemmingsson talar om ett förslag som inte finns, kan jag naturligtvis inte redogöra för effekterna av detta obefintliga förslag. Som jag sagt tidigare, hade det parti som Ingrid Hemmingsson represente = Prot. 1987/88:33 rar varit intresserat av att delta i diskussionerna, hade man haft möjlighet att 27 november 1987 göra detta. Vi har pratat om järnvägspolitiken sedan juli månad. Vi hade en god stämning så länge vi talade om de organisatoriska delarna, men när vi TREE VE z regu je kom fram till finansieringen hoppade moderaterna av. Det är klart att man då Fa BApON tiskt instrument kan stå här i riksdagen och fråga hur länge som helst. Men ni har faktiskt varit inbjudna att delta i diskussionerna, men ni orkar inte ens ta er till förhandlingsbordet. Ännu mindre orkar ni väl driva några konstruktiva synpunkter som kan hjälpa Jämtland med utvecklingen av dess trafik. Det verkar inte som om ni över huvud taget har några idéer om hur man skall betala en sådan förbättrad trafikoch regionalpolitik. Hade ni det och har ni det, kom tillbaka till förhandlingsbordet! Där kan vi diskutera.
Herr talman! Jag tycker det verkar som om ministern i dag anser att attack är bästa försvar. Det brukar vara så när man står alldeles tomhänt. Då kanske jag kan få svar på min fråga. Det kanske förhåller sig så bra att regeringen inte alls har beslutat att höja bensinskatten igen, vilket man gjorde för ett halvår sedan. Det skulle vara ett mycket lyckat och bra svar. Med det kan kanske jämtarna vara ganska nöjda. Jag kan inte förstå att man i första hand alltid utgår ifrån att kostnader kan läggas på bilen. Sedan funderar man på vad man skall göra med pengarna. Detta fungerar på det sättet att man tar pengarna direkt från människors plånbok, från dem som kör 10—12 mil per dag, och lägger dem i politikernas händer för att de skall så att säga fördela nyttigheterna. Det är kanske så bra att regeringen inte skall höja bensinskatten.
Herr talman! Som Ingrid Hemmingsson mycket väl vet är det inte regeringen utan riksdagen som beslutar om skatter i det här landet. Det blir alltså riksdagen som får ta ställning till eventuella bensinskatteförslag. Men jag kan säga till Ingrid Hemmingsson att jag tror att jämtlänningarna, alldeles oavsett hur det går med den frågan, kommer att vara betydligt mer betjänta och intresserade av en regionalpolitik av socialdemokratiskt märke än av den fullständigt obefintliga regionaloch trafikpolitik som Ingrid Hemmingssons parti för närvarande representerar. Den innehåller ingenting.
Herr talman! På den här korta stunden hinner jag naturligtvis inte gå in på den första frågan utan vidhåller att attack ibland är bästa försvar när man står tomhänt. Men vi kommer inte ifrån att regeringen har beslutat att lägga fram ett förslag om bensinskattehöjning. Man förhandlar med vpk, och för att man skall få igenom förslaget kommer vpk, såvitt jag förstår, att få ett mycket stort inflytande — det vill inte kommunikationsministern kommentera — på hur den trafikpolitiska propositionen skall se ut. Man vet inte vad man skall använda pengarna till, och man har inte tittat efter hur förslaget slår just i 119 Norrlandslänen. Men man vet, jag vet och alla andra vet, att det är betungande när den ena höjningen kommer efter den andra.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig om någon inventering gjorts av länsstyrelserna med syfte att bevara betydelsefull 30-talsarkitektur eller om i övrigt behovet av att genom kulturminnesmärkning skydda märkliga byggnader från denna tid uppmärksammats. Jag vill inledningsvis framhålla att bevarande av 1900-talets värdefulla arkitektur och kulturella miljövärden — däribland 30-talets bidrag — är en viktig fråga i den moderna kulturmiljövården. Beträffande den stora byggnadsmassan från denna tid måste utgångspunkten vara att husen skall kunna anpassas efter de krav som boendet i dag ställer på standard och komfort, samtidigt som de befintliga kvaliteterna tas till vara. Ett sådant mål ställer höga krav på de tekniska och ekonomisk-administrativa systemen för bostadsförbättring. I regeringens bostadsförbättringsprogram betonas därför också ett varsamt omhändertagande av kvaliteterna i den befintliga miljön. I 1986 års proposition om bostadspolitiken lade regeringen fram flera förslag, som syftade till att förbättra förutsättningarna för varsam ombyggnad. Tillsammans med sektorsmyndigheterna inom planväsendet och bostadsbyggandet har våra kulturvårdande myndigheter viktiga uppgifter i detta sammanhang. Hittillsvarande insatser har främst inriktats på att informera om bebyggelsens kulturkvaliteter och sprida rådgivning om lämpliga och olämpliga ombyggnadsmetoder. Detta har skett inom ramen för energisparandet och bostadsförbättringsarbetet. Vid sidan av sådana generella insatser är det också klart att mera långtgående bevarandekrav måste kunna ställas när det gäller de mest värdefulla byggnaderna från olika epoker liksom de värdefulla miljöerna. I dag är visserligen endast en handfull byggnader från 30-talet byggnadsminnen, men jag förutspår att det kan bli väsentligt fler. Arbetet med att inventera har — enligt vad jag erfarit — inte kommit lika långt i alla delar av landet, men det är långt framskridet i t.ex. Stockholm, genom stadsmuseets insatser. Inom kulturminnesvården är det en uppgift främst för kommunerna att svara för byggnadsinventeringarna, och det är angeläget att sådana drivs vidare bl.a. med tanke på de byggnadskategorier och bebyggelsemiljöer som vi nu alltmer får anledning att uppmärksamma.

Herr talman! Jag vill tacka kulturministern varmt för det utförliga svaret. Jag skall, med tanke på att tiden är kort, begränsa mig till att kommentera det sista avsnittet i detsamma. Bakgrunden till min fråga är att vi har ett fåtal byggnader av några mycket — Prot. 1987/88:33 framstående arkitekter särskilt i Skåne, som är synnerligen väl värda att 27 november 1987 bevara. Jag är medveten om att Stockholm, med bl.a. Asplunds stadsbiblio z 4 Om behandlingen av tek och Asplunds och Lewerentz skogskrematorium, har gjort mycket riktdagsskrivelsoom värdefulla insatser just för att spara och tillvarata gammal arkitektur. bedöranderv kulvirkl Vi har i Skåne några enstaka hus, ritade av Josef Frank och även av 7: s ar Z a EE storiskt värdefull be Lewerentz och som har den stora fördelen att de ännu så länge är helt orörda. byggelsé Nu sade statsrådet i sitt svar, att när man bevarar gamla byggnader, försöker man att förändra dem med hänsyn till dagens krav på modern komfort osv., men det intressanta är värdet av att bevara byggnader helt orörda. Att vissa hänsyn tas till modern komfort kommer vi aldrig ifrån, men sådant fanns det ju tillgång till även på 30-talet. När man nu har hunnit så pass långt i Stockholm skulle jag vilja höra om regeringen har något positivt att säga om att det ute i landet finns byggnader som måste k-märkas och skyddas. Självfallet är det sedan ett regionalt ansvar att ta vara på detta och bevara byggnaderna på det sätt som man ursprungligen hade tänkt. Det är just frågan om att få bevara enskilda byggnader orörda som jag tycker är så viktig.
Herr talman! Jag vill för Ingrid Sundberg understryka att frågor om bevarande av både enskilda byggnader och samlade byggnadsmiljöer ägnas mycket stor uppmärksamhet i regeringskansliet. Jag anser det också angeläget att vi i de kulturpolitiska diskussionerna starkare än hittills belyser arkitekturens roll.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig hur regeringens arbete har framskridit när det gäller att åstadkomma en översyn för att förbättra underlaget för en bedömning av hur kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skall bevaras. Som jag anmält senast i budgetpropositionen 1987 pågår i regeringskansliet sedan år 1985 ett arbete med att se över möjligheterna att effektivisera och bredda insatserna inom kulturminnesvårdens område. Riksdagens ställningstagande till behovet av en utredning om bevarandet av i första hand herrgårdsoch industriminnesmiljöer har beaktats i detta arbete. Jag är inte beredd att nu redovisa regeringens planering i ärendet, men jag räknar med att återkomma till riksdagen i frågan i den proposition om kulturmiljövården som regeringen planerar till våren år 1988.

Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret. Ibland må det vara en riksdagsman tillåtet att vara litet otålig, åtminstone i ett fall som detta. Skåne är ju försett med ganska många herrgårdar och slott av olika slag, och vi befinner oss i en situation där man många gånger inte kan vänta på omläggning av många hundra kvadratmeter stora koppartak och förstärkning av 1700-talsmurar osv. Man vet att någonting är på gång i regeringskansliet. Man vet att riksdagen har fattat ett beslut om att de här frågorna skall ses över och att det skall framläggas ett förslag, men ingenting har hänt på två år. I skrivelse nr 75, som regeringen avgav till riksdagen, talades bara om att denna fråga ännu inte är slutförd. Men jag kan väl säga att av kulturministerns svar framgår i alla fall det positiva att man räknar med att återkomma till riksdagen i en proposition om kulturmiljövården som regeringen planerar till våren 1988. Jag förutsätter då att man har beaktat de stora svårigheter i kulturhistoriskt hänseende som föreligger när det gäller bevarandet av de här miljöerna — av slott, av herrgårdar och även av industrimiljöer. Jag har inte något förslag till lösning av problemet i dag, men jag förutsätter att statsrådet tar på allvar vad riksdagen härvidlag har framfört i en skrivelse till regeringen.

Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig vilka åtgärder regeringen vidtagit med anledning av riksdagens uttalande i juni förra året om samråd mellan å ena sidan skolan och å andra sidan de ansvariga för skolbarnsomsorgen och elevernas föräldrar. Regeringen har den 27 maj 1987 uppdragit åt skolöverstyrelsen att utarbeta och meddela allmänna råd om att skolan inför schemaläggningen av lågstadieklassernas arbete bör samråda med de för skolbarnsomsorgen ansvariga och med elevernas föräldrar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för det utmärkta svaret. Det tillgodoser helt mina önskemål och visar att regeringen nu har vidtagit åtgärder med anledning av riksdagens beslut.

PrESgn CEN OR RS äl förslag om förhands Herr talman! Alf Svensson har frågat mig när riksdagen kan vänta ett a j i ” 4 Ö granskning av videolagförslag om förhandsgranskning av videogram. gram Våldsskildringsutredningen skall enligt direktiven överväga hur utvecklingen av nya medier för att återge inspelningar av rörliga bilder påverkar risken för att framför allt barn och ungdomar utsätts för skadeverkningar genom våldsskildringar i sådana inspelningar. Utredningen skall vidare bedöma om utvecklingen kan antas leda till att det behövs nya eller ändrade regler för att motverka sådana skadeverkningar. Alternativet med en allmän förhandsgranskning av film och videogram skall belysas ingående. Utredningen lade i juni 1987 fram rapporten Videovåld. Rapporten har varit utsänd för synpunkter till ett antal myndigheter och organisationer. Den särskilde utredaren har, i samband med att han utsågs till justitieombudsman, avsagt sig uppdraget i våldsskildringsutredningen. I går förordnades en ny utredare, hovrättslagmannen Carl-Johan Cosmo. Utredningen bör kunna framlägga sitt slutbetänkande under våren 1988. Efter remiss av betänkandet torde regeringen kunna ta ställning till den fortsatta behandlingen av frågan under hösten 1988.
Herr talman! Jag ber att få tacka ministern för svaret. År 1984 ställde sig SAP-kongressen positiv till förhandsgranskning av videogram. Därefter tillsattes en enmansutredare. Den som följt debatten i detta ärende kan knappast få annan uppfattning än att ärendet förhalats. Det har inte varit någon hemlighet precis att kulturministern milt uttryckt gärna låtit ärendet vila. Häromdagen dök så statsministern upp med ett uttalande på tidningen Dagens redaktion, i vilket han kör över förhandlandets och ovillighetens många hantlangare i frågan om förhandsgranskning av videogram. Nu skjuts emellertid frågan på framtiden med talet om att en grundlagsändring kanske krävs. Finns den goda viljan, så behöver vi inte — det är jag övertygad om — vänta till år 1992 innan beslut fattas. Statsministern och många med honom vet ju faktiskt vad man vill i ärendet — innan utredningen sagt sitt. Det vore tilltalande om Bengt Göransson nu också deklarerade att han vill bli av med de vidrigheter som våra barn får sina sinnen besudlade med. Våra barn måste, herr talman, med det snaraste befrias från videovåldet. Frågan är inte ny på något sätt. Det har voterats om den här i kammaren för några år sedan bara. Sedan har det ordats om grundlagsändring, men något sådant tal fanns inte med i den debatt som då fördes här, såvitt jag kan minnas. ända till 1992, det år som i debatten har nämnts som tidigaste beslutsår?
Herr talman! Det är inte säkert att det behövs en grundlagsändring för att införa censur av videogram, men det är möjligt. Mot den bakgrunden finns det faktiskt anledning att företa den mycket noggranna utredning som görs. När vi hanterar frågor som har någon anknytning till yttrandefrihetsaspekter är vi faktiskt skyldiga att vara mycket omsorgsfulla. Den här frågan har faktiskt inte förhalats. Det har pågått ett utredningsarbete, det har framlagts en delrapport som har varit ute på remiss, olika organisationer har fått tillfälle att kommentera rapporten. Det materialet lämnar vi vidare, och den nye utredare som just har utsetts får möjlighet att ta del också av detta material. I det sammanhanget vill jag understryka att det faktiskt inte är regeringen och dess kulturminister som har medverkat till att den tidigare utredaren hastigt lämnade sitt uppdrag.
Herr talman! Det här är ett så oerhört angeläget ärende att vaksamheten faktiskt hade krävt att regeringen på ett mycket tidigare stadium än vad som nu är fallet hade gjort klart för sig huruvida grundlagsändring krävs eller inte. Den frågan har på allra senaste tiden kastats in i debatten som något slags argument till försvar för att ingenting har skett. För några dagar sedan larmade skolöverläkaren i Stockholm om det allt grövre våldet på Stockholms skolgårdar. Skolöverläkaren förklarade det ökade våldet med att barnen blir förvillade till sina sinnen av videovåldet och får för sig att människokroppen tål mycket mer än den egentligen gör. Jag skulle gärna vilja veta om kulturministern tror att det finns ett samband mellan videovåldsdravlet och det tilltagande grova våldet, exempelvis våldet på skolgårdarna. Det verkar inte som om kulturministern i dag vill ge någon personlig deklaration i stil med den som statsministern lämnade häromdagen om sin inställning till videovåldet.
Herr talman! Jag har tidigare sagt, och upprepar det gärna, att om utredningen visar att en förhandsgranskning kan genomföras, då skall den genomföras. Vidare har jag sagt att förutsättningen för att censuren skall bli meningsfull är att dess efterlevnad kan kontrolleras. Jag hoppas att vi är överens på den punkten. Jag har också sagt att jag har anledning att visa respekt för yttrandefrihetsaspekterna. Man kan inte säga som en tidningsman häromdagen sade i en tidningsartikel: Friskt mod, blås på. Huvudsaken är att vi skyddar det fria ordet — det tryckta ordet. Andra media behöver inte skyddas. Jag kan inte vara lika lättsinnig. Jag var heller inte så lättsinnig när några upprördes över att företrädare för en skola med kristen anknytning sade att man ville slå sina barn i sina hem. Då var jag inte lika snabb med att säga att man av upprördhet skulle förbjuda den skolan. Jag försöker visa respekt för de lagar och förordningar som faktiskt finns.
Prot. 1987/88:33 Herr talman! Det är naturligtvis angeläget att respekt visas för de lagar och 27 november 1987 förordningar som finns. Enligt min uppfattning är det en stor risk för Om tidpunkten för lagtryckfriheten — tryckfriheten skall vi naturligtvis göra allt för att slå vakt om — år Lo nd om det här dravlet får breda ut sig. Det kan ute i samhället skapa en attityd Fanskiins äl vidad” hos många unga som gör att de inte kan skilja på vad som är rätt och rimligt rm / och vad som måste karakteriseras som oacceptabelt. Jag säger återigen att frågan icke är ny. Medan hela denna procedur med utredande fortgår är det ett faktum att varje dag sitter många barn och får i sig bilder som gör att de blir förvillade och beter sig på ett sådant sätt att lärare och föräldrar upplever sin situation som hopplös. Jag är säker på att kulturministern tog del av ett reportage i tidningen Aftonbladet häromdagen om hur man bland föräldrar i Motala upplevde dessa bilder. Jag kan inte göra mig fri ifrån uppfattningen att detta ärende har förhalats. Det har inte drivits med någon intensitet. Det går att hitta ärenden och frågor, herr talman, där regeringen och ministrarna kan få till stånd en väldig snabbhet. Men man kan sannerligen inte använda sig av detta ärende för att visa på något sådant.
Herr talman! Nej, Alf Svensson, en utredning av detta slag innebär faktiskt inte att frågan icke får uppmärksamhet. Det torde tvärtom vara få frågor under utredning som har blivit föremål för en så omfattande uppmärksamhet som just videovåldet. Det är en mycket betydelsefull opinionsbildning som sker när Alf Svensson och andra genom frågor i riksdagen och på andra ställen påtalar detta. Om så många föräldrar i Motala som redovisats är mycket upprörda, är det inte uteslutande ett negativt symtom. Det är faktiskt ett tecken på att ett stort antal föräldrar har upptäckt vad dåliga videoprogram kan innehålla. De kommer sannolikt att medverka till att deras barn inte tittar på programmen. Den föräldrainsatsen är inte heller oväsentlig. Om denna diskussion kan medverka till att frågan uppmärksammas så är faktiskt utredningsprocessen av värde. Man kan då respektera de ingrepp som eventuellt blir nödvändiga att göra i yttrandefrihetslagstiftningen.
Herr talman! Jag har på intet sätt gjort gällande att det skulle vara ett negativt symtom att föräldrar blir upprörda. Det är däremot värre att många barnasinnen blir fördärvade. Jag skulle med bestämdhet vilja påstå att många, många föräldrar känner sig ställda åt sidan och försummade när det gäller att få samhällets stöd. Man klarar inte av att hålla sina barns miljö fri från dessa vidrigheter. Man hoppas alltså på ett stöd från samhället. Herr talman! Jag tycker därför att det är mycket viktigt att någonting görs, och görs snabbt. I kommun efter kommun bildas det nu små grupper som försöker hantera frågan. De ger sig på de lokala videouthyrarna och försöker få dem att inse att de har ett visst ansvar. Men man hungrar och törstar efter att få ett lagligt stöd från kulturministerns och regeringens sida i detta arbete.
Herr talman! Marianne Karlsson har frågat mig om jag anser verksamheten vid Vadstena-akademien så viktig att ett extra bidrag till verksamheten inför sommaren 1988 kan påräknas. Statens kulturråd föreslår i sin anslagsframställning för budgetåret 1988/89 en viss uppräkning av bidraget till Vadstena-akademien med hänvisning bl.a. till att akademins 25-årsjubileum kommer att högtidlighållas med särskilda operaprojekt sommaren 1988. Förslag om höjning av statsbidraget till akademin har även framförts av företrädare för Vadstena kommun och Östergötlands läns landsting. Förslagen övervägs i samband med beredningen av den kommande budgetpropositionen.

Herr talman! Ett varmt tack för svaret på min fråga. När jag ställde frågan var jag medveten om att kulturminister Bengt Göransson kände till Vadstena-akademiens verksamhet väl. Anledningen till min fråga var att regeringen inte skulle glömma bort Vadstena-akademien i budgetsammanhang utan visa sin omtanke om dennas fina verksamhet och öka bidraget ordentligt i 1988 års budgetproposition. I förra årets budget anvisades, som vi nyss hört, 451 000 kr., men vi motionerade från centern om ett förhöjt bidrag, vilket mycket väl skulle behövas. Utskottet skrev mycket positivt: ”nämligen att verksamheten är av sådant värde att det är befogat med ett statligt stöd till anslagsposten för ändamålet”. Efter dessa vackra ord avstyrkte man dock motionen. Verksamheten vid Vadstena-akademien är en unik studieoch forskningsverksamhet, som röner riksomfattande uppmärksamhet varje år. Den har blivit en internationell mötesplats för operafolk och för studerande och professionella musikteaterartister. Hundratals sångare har scendebuterat i Vadstena. Vadstena-akademien har kallats ”Nordens enda operalaboratorium”. Vadstena kommun och Östergötlands läns landsting har i dag det ekonomiska ansvaret för drygt 50 96 av kostnaderna, och jag anser att staten borde ta på sig minst lika mycket. Vadstena-akademien firar nästa år 25-årsjubileum, och av denna anled = Prot. 1987/88:33 ning behövs det litet extra pengar under 1988. Det vore också bra om 27november 1987 kulturministern mera ville tänka på att decentralisera kulturpengarna — vi vill E m utbyggnaden av ha litet större del av kakan ute i landsorten. Jag vill uppmana Bengt 3 ä y88' ä R s « ä ; ” deltidsgrupperna inom Göransson att titta litet djupare i skattkistan — det ligger kanske ett par i förskolan hundra tusen där, som väntar på att bli ianspråktagna just för Vadstenaakademien — och därmed visa de ledande att vi sätter värde på deras verksamhet. Jag tackar för att det årliga statsbidraget höjts, men jag vill också få ett besked från kulturminister Göransson i frågan om ett extra bidrag skall utbetalas till Vadstena-akademien i samband med 25-årsjubileet. Ett sådant skulle vara mycket behövligt.
Herr talman! Jag kommer inte att glömma bort Vadstena-akademien, bl.a. mot bakgrund av den mycket starka plädering som Marianne Karlsson här gör. Jag vill bara tillägga att det förhållandet att akademin verkar i Vadstena inte utan vidare innebär att den betraktas som en decentraliserad verksamhet. Den är på många sätt en centralakademi, som arbetar inom ramen för en stiftelse, och den skulle inte för sin framtida verksamhet må väl av att betraktas som om den vore exempelvis en länsinstitution med uppgift att svara för en viss regional verksamhet. Den har en mycket speciell inriktning, som gör att den mår bäst av att behandlas som det som den är, inte som något som skall passas in i ett regionalt bidragssystem.
Herr talman! Jag tackar för det ytterligare svaret. Vad jag menar när jag talar om decentralisering är att Stockholmsområdet, i förhållande till övriga delar av landet, har en mycket stor kulturverksamhet och alltid får den största biten av kakan. Jag anser att Vadstena i varje fall är decentraliserat till Östergötland, även om verksamheten t.o.m. är internationell. Nu fick jag inget svar av kulturministern om vi skall få några extra pengar till 25-årsjubileet, men min förhoppning kvarstår. Jag känner kulturminister Bengt Göransson som en positiv person som är mycket positiv även till aktiviteter ute i landsbygden. Jag och övriga på Vadstenakanten i Östergötland lever därför tills vidare på hoppet.

Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att främja en utbyggnad av deltidsgrupperna. Riksdagsbeslutet som innebär att alla barn över ett och ett halvt år senast år 1991 skall få rätt att delta i någon form av organiserad förskoleverksamhet 127 förutsätter att förskoleverksamheten byggs ut under de kommande åren. Kommunernas planer tyder på att daghemmen och familjedaghemmen byggs ut i den omfattning som är nödvändig för att man senast år 1991 skall kunna bereda plats i dessa omsorgsformer för alla de barn vilkas föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Den öppna förskolan har också byggts ut kraftigt. Statistiska centralbyråns senaste barnomsorgsundersökning visade således att inte mindre än 143 000 barn deltog i den öppna förskolans verksamhet. Vid motsvarande tidpunkt fanns det enligt samma undersökning 80 000 barn i deltidsgrupperna. Det sammanlagda antalet barn som finns i deltidsgrupper och öppna förskolor — 223 000 — visar att det i proposition 1984/85:209 uppskattade utbyggnadsbehovet har minskat från 170 000 till 60 000 platser. Antalet platser i deltidsförskolan beräknas emellertid minska under de närmaste åren. Delvis är detta en logisk följd av att en allt större andel av framför allt femoch sexåringarna får plats i daghem. Jag har också förstått att det råder en viss osäkerhet i kommunerna om innebörden av riksdagsbeslutet just när det gäller omfattningen av deltidsgruppernas verksamhet. Låt mig därför förklara att målsättningen bör vara att alla barn mellan fyra och sex år som inte är i daghem skall ha rätt att delta i deltidsförskolans verksamhet. För att underlätta en sådan utveckling införde regeringen fr.o.m. den 1 januari 1986 statsbidrag till deltidsgruppsverksamheten. Jag kommer att noga följa utvecklingen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lindqvist för svaret på min fråga. Det är riktigt att det från den 1 januari 1986 har införts ett mindre statsbidrag till deltidsgrupperna. Bakgrunden till min fråga är att det trots detta statsbidrag sker en minskning av antalet platser i deltidsgrupperna. Kommunernas planer framöver tyder på att denna minskning kommer att fortsätta, i bjärt kontrast till den kraftiga utbyggnad som förutsattes i beslutet hösten 1985. Statsrådet Lindqvist säger att det å andra sidan skett en kraftig utbyggnad av den öppna förskolan. Det är riktigt och mycket värdefullt. Jag vill dock ifrågasätta den matematik som redovisas i svaret. Där heter det att inte mindre än 143 000 barn deltar i den öppna förskolans verksamhet. Vad innebär det? Innebär det att 143 000 barn någon gång har stuckit in näsan på en öppen förskola? Det finns nog en stor risk för dubbel bokföring, om man anser att varje barn som besöker en öppen förskola ingår i den öppna förskolans verksamhet. Jag för min del, när jag hade mitt barn på daghem, besökte ganska ofta en öppen förskola. Jag misstänker att detta barn räknades både som ett barn på daghem och som ett barn i den öppna förskoleverksamheten. Jag tror man skall visa större försiktighet med siffror än den som kommer till uttryck i statsrådets svar. I slutet av svaret står det att statsrådet avser att följa utvecklingen noga. Det låter bra, men frågan är om det räcker. Vi ser ju effekterna av statsbidragssystemet. Det är tydligt att kommunerna inte är på väg att uppfylla målet att göra deltidsgrupperna tillgängliga även för 4 och S5-åringar. Reaktionerna på statsbidragssystemet har inte varit sådana att utvecklingen mot en minskning bryts. Krävs då inte ytterligare åtgärder?
Prot. 1987/88:33 Herr talman! Jag vill för min del än en gång slå fast att innebörden av 27 november 1987 beslutet från 1985 är att också deltidsförskolan skall spela en roll vid — Jmossbuoommden förverkligandet av målet rätten för alla barn att delta i förskolan, och på det sätt som föräldrarna själva vill. Med andra ord: Så länge det finns efterfrågan på eller kö till någon av de olika omsorgsformer som vi erbjuder är det vår ; uppgift, och därmed också kommunernas uppgift, att se till att vi bygger bort köerna. Annars skall vi aldrig kunna förverkliga det beslut som fattades 1985. | Innebörden av att följa utvecklingen är följande. Om det är en markant eftersläpning inom en omsorgsform — det kommer ju till uttryck i köer — måste naturligtvis åtgärder sättas in. Vilka dessa åtgärder skall vara kan vi . diskutera. En möjlighet är att genom opinionsbildning för kommunerna påpeka deltidsgruppernas viktiga uppgift. Vidare vill jag påpeka att statsbidragssystemet ändras den 1 januari 1988. Det innebär ju att vi visar en mycket större öppenhet mot barn som har behov av deltidsomsorg. Att följa utvecklingen innebär följaktligen också att göra bedömningar av hur det nya statsbidraget kommer att motsvara föräldrarnas efterfrågebehov. Jag tror alltså att det är rimligt att i det här läget, när vi väntar på ett nytt statsbidrag och när vi kan konstatera att köerna i varje fall inte dramatiskt är längre till deltidsgrupperna än till andra former, avvakta utvecklingen. Men jag medger att det krävs uppmärksamhet om man upptäcker minskning inom en omsorgsform mitt upp i den expansiva utvecklingen.

Herr talman! Jag noterar först med tillfredsställelse att statsrådet Lindqvist också tar efterfrågan som utgångspunkt för utbyggnadsbehovet. Föräldrarnas efterfrågan av olika typer av barnomsorg bör styra kommunernas utbyggnad. Efterfrågan kan naturligtvis påverkas av det samhällsstöd som utgår till de olika omsorgsformerna. Det är då angeläget att ge stödet en så neutral utformning att man inte snedvrider kommunernas intresse för utbyggnad. Jag noterar vidare att statsrådet inte kommenterade min kritik av matematiken bakom påståendet att det finns så hemskt många barn i den öppna förskolan. Drar man ut konsekvensen av det resonemang som statsrådet Bengt Lindqvist nu för, skulle riksdagens beslut från 1985 kunna genomföras genom att man har en öppen förskola vari barn någon gång om året avlägger ett besök. Det tycker jag är att ha en litet väl blygsam ambition vid genomförandet av 1985 års beslut.
Herr talman! Vi har inom departementet med stöd av statistiska centralbyråns undersökning försökt analysera fram hur det ser ut med deltagandet av 4—6-åringar i barnomsorgen i dag. Vi har drygt 283 000 barn i åldrarna 4—6 år. 106 400 av dem finns i daghemmen, 75 700 i deltidsgrupper och 53 500 i den öppna förskolan. Det finns alltså anledning att notera att den öppna förskolan också spelar en roll för barn i de här åldrarna. Detta gör sammanlagt ett antal av drygt 235 000 barn. Det är alltså ungefär 129 Vi har försökt rensa siffrorna så gott det går, men det finns en viss risk för överlappning. En överlappning som vi försöker hålla rätt på är att vi försöker att inte dubbelräkna de barn som finns i familjedaghem och i deltidsgrupper och öppen förskola. De båda senare omsorgsformerna skall ju vara till också för barn i familjedaghem.
Herr talman! Jag blev litet konfunderad av det senaste beskedet. Jag tyckte jag hörde statsrådet säga att det finns 53 000 barn i öppen förskola. Men i statsrådets svar läser jag att det finns 143 000 barn i öppen förskola. Här har 90 000 barn kommit bort någonstans, och statsrådet Lindqvist kanske kan förklara var de håller hus.
Herr talman! De finns i åldrarna 0—3 år. Siffran 53 000 gäller barn i öppen förskola i åldrarna 4—6 år.

Herr talman! Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Socialdepartementet startade i samarbete med bl.a. Svenska kommunförbundet i början av år 1987 en kampanj för att rekrytera sökande till förskollärarutbildningarna. Kampanjen gav ett mycket bra resultat. Antalet sökande till förskollärarutbildningen under våren 1987 fördubblades. Kampanjen har upprepats under hösten och preliminärt lett till ett liknande resultat. Inom de närmaste månaderna kommer socialdepartementet även att genomföra en liknande riksomfattande kampanj i syfte att rekrytera vårdbiträden inom hemtjänsten. Jag vill också erinra om det uppdrag regeringen givit socialstyrelsen i mars 1987. Socialstyrelsen skall tillsammans med berörda myndigheter och organisationer analysera nuvarande situation inom hemtjänsten och komma med förslag till hur kommunernas möjligheter att rekrytera och bibehålla kompetent personal kan förbättras. Socialstyrelsen skall därvid utgå från vad som kan behöva göras på både kort och lång sikt. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 april 1988. Inom ramen för de utvecklingsmedel för den sociala hemhjälpen som Prot. 1987/88:33 regeringen fördelar kommer under innevarande budgetår projekt att priori 27 november 1987 teras som syftar till att förbättra personalsituationen inom hemtjänsten. rr Jag vill beträffande premien till reservofficerare påpeka att försvaret är en sjöng Bgärder far a § & ä star RE ä främja rekryteringen statlig angelägenhet. Förmåner till värnpliktiga beslutas av riksdag och z sf å av vårdoch omsorgsregering. Den premie till reservofficerare som Margö Ingvardsson nämner i personal sin fråga är ett exempel på en sådan förmån. Den regleras i värnpliktsförmånsförordningen. Hemtjänst och barnomsorg är däremot angelägenheter för kommunerna. Villkoren för personal inom dessa verksamheter är frågor för de kommunala arbetsgivarna och de kommunalanställdas organisationer.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är ingen dålig premie som utgår till den som blir reservofficer —28 500 kr., enligt regeringsbeslutet. Det sägs klart att denna premie skall utgå för att förbättra rekryteringen. Man frågar sig då givetvis hur stora rekryteringsproblemen inom försvaret och särskilt inom reservofficersutbildningen är. Man tror ju att de flesta platserna står tomma och att detta är någon nödåtgärd. Men så är det inte. Platserna är fyllda. Försvaret vill bara att fler skall söka, så att man får fler att välja på. Inom hemtjänsten är rekryteringsproblemen högst påtagliga. Visserligen är det kommunerna som har det direkta ansvaret, men regeringen har det övergripande ansvaret. Förhandlingar och diskussioner pågår mellan företrädare för staten och kommunerna om vad man skall göra för att förbättra rekryteringen. Om regeringen tycker att premier är något bra som kan locka folk inom det egna verksamhetsområdet, kommer man då i förhandlingarna med kommunerna att framföra att man inom försvaret ger en kraftig premie för att få folk att genomgå utbildning? Om man inte gör det, utan bara fortsätter med kampanjer, anser då statsrådet att det finns något samband mellan detta och det förhållandet att de som väljer att utbilda sig till reservofficerare oftast är män, medan de som genomgår utbildning inom hemtjänsten oftast är kvinnor? Är det därför som det är skillnad i förmåner?
Herr talman! Jag tycker i likhet med Marg6é Ingvardsson att situationen inom hemtjänsten är allvarlig med hänsyn till personaltillgång och möjligheten att rekrytera ny personal. Jag kan konstatera att det uppdrag som socialstyrelsen och Kommunförbundet arbetar med är mycket viktigt. För att kunna förändra situationen till det bättre måste man komma fram med åtgärder som bedöms effektiva. Vilka åtgärder som därvid kommer att presenteras får vi se när utredningen är klar. För min del utesluter jag inte att det bland dessa åtgärder kan finnas åtgärder som innehåller okonventionella grepp, kanske av den typ som Margö Ingvardsson har pekat på. Jag vill än en gång understryka att ansvaret för personalutvecklingen måste tas av arbetsgivarorganisationen och av de anställdas egna organisationer. Staten måste naturligtvis ta ställning till de åtgärdsförslag som kommer att läggas fram för att se vad som kan göras från centralt håll för att ytterligare 131 förbättra situationen. Vi har bl.a. ett anslag för utbildningarna och deras dimensionering. Man kan också tänka sig informationsoch stödverksamhet när det gäller att förbättra arbetsmiljön, arbetsförhållanden och liknande inom detta angelägna område. Det viktiga är att åtgärder kommer fram och att de visar sig effektiva, så att den utveckling vi har i dag kan förändras.
Herr talman! Jag vill klart säga ifrån att jag inte missunnar reservofficerarna deras premier på 28 500 kr. Jag utgår från att regeringen anser att det är en effektiv åtgärd att i rekryteringssyfte dela ut så stora premier, annars skulle man väl inte dela ut så mycket pengar. Om det nu är effektivt att dela ut pengar inom ett område i rekryteringssyfte, måste det också vara effektivt att dela ut pengar inom ett annat område. Regeringen har väl inte olika bedömningsgrunder? Jag vill inte påstå att hemtjänsten skulle vara viktigare än t.ex. försvaret — jag gör inte sådana påståenden. Jag tror inte heller att regeringen gör den bedömningen. Jag kan dock konstatera att betalar man ut premier inom försvaret, måste regeringen kunna komma med ett förslag till kommunerna om kraftiga ekonomiska förbättringar för att öka rekryteringen till hemtjänsten.
Herr talman! Jag måste snart tolka vad Margö Ingvardsson säger som att det enda saliggörande för rekryteringspolitiken inom hemtjänsten är att dela ut någon form av premie. I rimlighetens namn måste det väl finnas många andra åtgärder som arbetsgivarna kan tänka sig, men med den saken må det förhålla sig hur som helst.

Herr talman! Nej, jag har ingen övertro på premier. Jag kan bara konstatera att regeringen inom ett område i ett fall anser att premier är den bästa rekryteringsbefrämjande åtgärden. Jag är övertygad om att ekonomin har en avgörande betydelse, bl.a. när man väljer att utbilda sig till ett yrke inom vårdoch omsorgsområdet. Man behöver kanske inte dela ut premier. I första hand måste man förbättra de ekonomiska förhållandena för dem som väljer att utbilda sig inom vårdoch omsorgsyrkena. Där har regeringen ett stort ansvar, eftersom det faktiskt är staten som svarar för studiemedel till dem som studerar på högskolenivå. Det finns all anledning att snarast möjligt se över den ekonomiska situationen för dem som utbildar sig inom vårdoch omsorgsyrkena.
Herr talman! Jag vill erinra om att förra årets avtalsförhandlingar ledde till en betydande markering av hemtjänstpersonalens arbete och ansvar. Jag utgår från att resonemangen i den riktningen fortsätter mellan parterna på detta område. Får jag också till sist påminna om att regeringen aviserar att statsbidraget — Prot. 1987/88:33 till hemtjänsten kommer att höjas från 30 000 till 34 000 kr. per årsanställd. 27 november 1987 Det är ytterligare en åtgärd för att visa hur vi måste utveckla stödet till denna
Herr talman! Om man skall rekrytera människor till utbildning inom ett bristyrke, så är det just åtgärder i samband med utbildningen som är viktigast. Jag tror alltså att premien för reservofficerare kan ha en viss betydelse. Men skillnaderna är betydande när det gäller olika områden — t.ex. om man utbildar sig inom polisyrket eller inom försvaret eller om man utbildar sig inom vård och omsorg. Man har stora förmåner — betalt under utbildningen — när man skall bli polis eller militär, medan man själv får bekosta sin utbildning om man skall jobba inom vårdyrken. Det går inte att komma ifrån att dessa avgörande skillnader kanske har något samband med att det är huvudsakligen män inom polisoch militäryrkena och kvinnor på vårdsidan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Gradin för svaret på min interpellation. Tyvärr tycker jag att så värst mycket till svar på den fråga jag ställt har jag inte fått. Jag frågade inte huruvida samgåendet mellan ASEA och Brown Boveri stred mot Sydafrikalagstiftningen, utan min fråga var om det fanns någon risk att samgåendet skulle kunna leda till att den svenska lagstiftningen kringgicks, låt vara fullt legalt. Jag tycker att detta är en ganska relevant fråga. Vad som hänt är att ett av de största och teknikmässigt ledande svenska företagen, ASEA, går samman med ett företag i Schweiz som har en omfattande verksamhet i Sydafrika. Det framgår också av svaret att Brown Boveri har dotterföretag i Sydafrika som berörs av den här affären och som sammanlagt har 1 300 anställda. Brown Boveri är alltså ett stort företag i Sydafrika. Det är ganska naturligt att man då funderar över vad detta kan innebära. Att Brown Boveri är ett schweiziskt företag och att det tydligen blir så att den nya koncernen —- ASEA-Brown Boveri - kommer att vara registrerad i Schweiz är intressant. Schweiz hör till de västeuropeiska länder som har den absolut slappaste Sydafrikalagstiftningen. Eftersom Schweiz inte tillhör FN, omfattas landet i egentlig mening inte ens av FN:s vapenembargo. Man har antagit en egen lagstiftning, men den är mycket mer begränsad än FN:s vapenembargo, i varje fall som vi tolkar det här i Sverige. Vad man då helt berättigat måste fråga sig är givetvis: Finns det någon risk att det kommer att kanaliseras resurser, teknik etc. från Sverige till Sydafrika på ett sätt som vi velat stoppa med vår lagstiftning, på grund av att ASEA bildat en koncern tillsammans med Brown Boveri? Finns det risk att det kommer att gå kapital från Sverige via ASEA-Brown Boveri till dotterföretagen i Sydafrika? Finns det någon risk att det kommer att gå teknik och kunnande via ASEA-Brown Boveri till Sydafrika, något som vi velat stoppa genom vårt förbud mot tekniköverföring? Finns det rent av risk att det kommer att förekomma en indirekt handel mellan Sverige och Sydafrika genom ASEA-Brown Boveri av det slag som vi velat stoppa genom det handelsförbud som gäller? Ytterligare en aspekt på denna fråga är det faktum att ASEA är engagerat i kärnkraftverksamhet, vilket även Brown Boveri är. Det är ju ett område där vi ser särskilt allvarligt på tekniköverföring till ett land som Sydafrika. Dessa frågor berörs inte alls i det svar jag fått. Det enda som utrikeshandelsministern säger är att det rör sig om ett indirekt företagsköp och att man fullgjort sina informationsskyldigheter. Det är väl O. K. Det sägs vidare att regeringen sammantaget har gjort bedömningen att detta samgående inte strider mot lagstiftningen. Det har jag egentligen inte ifrågasatt. Prot. 1987/88:33 Vad jag frågar mig är: Har man i regeringen innan man beslutade att 27 november 1987 godkänna samgåendet mellan ASEA och Brown Boveri gjort en ordentlig Om betydelsen i visst analys av riskerna för att samgåendet skulle kunna leda till just ett KS 0 ES kringgående av den svenska Sydafrikalagstiftningen och dess intentioner? hänseende ay sämgårn: Om man gjort den analysen, vilka slutsatser har man i så fall dragit av den? Vad har man kommit fram till? Har man i sina överläggningar med ASEA skaffat sig någon form av garantier för att den här koncernbildningen inte kommer att leda till ett flöde av teknik och resurser av det slag som vi har velat stoppa från Sverige till Sydafrika? I så fall: Vilka är dessa garantier?

Herr talman! Jag får tolka det som utrikeshandelsministern nu säger så att denna problematik egentligen inte har analyserats innan regeringen tog ställning till frågan om samgående mellan ASEA och Brown Boveri, eftersom Sydafrikakommittén studerar det i efterhand. När jag skrev min interpellation förutsatte jag att detta var en viktig fråga för regeringen då den tog ställning till ett godkännande av samgåendet mellan ASEA och Brown Boveri, att regeringen verkligen hade gjort en bedömning av riskerna och att regeringen kanske i förhandlingarna med ASEA hade skaffat sig några garantier. Av det utrikeshandelsministern nu säger får jag intrycket att någon sådan här analys inte har gjorts och att regeringen inte har fått några särskilda garantier, och det är i så fall beklagligt. Det står i interpellationssvaret att Sydafrikakommittén är oförhindrad att ta upp sådana här frågor. Det innebär tydligen att regeringen inte tänker ge särskilda direktiv till Sydafrikakommittén. Om det inte kommer några sådana direktiv är jag naturligtvis beredd att åta mig att ta upp frågan i kommittén och se till att den analys som borde ha gjorts på förhand nu görs i efterhand. Det kan eventuellt leda till att den befintliga lagstiftningen kompletteras så att eventuella faror och risker kan undanröjas.

Herr talman! Att regeringen tog ställning till huruvida detta samgående stred mot investeringsförbudet har jag förstått — det framgick av svaret. När statsrådet säger att det är ett indirekt företagsförvärv har det bärighet i fråga om investeringsförbudet. Det jag tog upp i min interpellation och utvecklade litet var alla andra problem, som har att göra med tekniköverföring — det kanske är det största problemet —, överföring via denna koncern av kapitalresurser till detta företag i framtiden och kansket.o.m. genom handel via koncernbildningen. Där har jag fortfarande intrycket att detta inte är frågor som regeringen har penetrerat särskilt ingående. Framför allt tycks maninte ha skaffat sig några särskilda garantier från ASEA inför godkännandet. Det tycker jag fortfarande är synd. Jag förutsatte att man hade gjort det. Jag tycker att det hade varit naturligt, eftersom man har tagit ett så viktigt politiskt beslut när det gäller vår attityd till Sydafrika. Det är helt uppenbart att samgåendet mellan ASEA och Brown Boveri har stor betydelse i sammanhanget. Därför hade jag tyckt det vara naturligt att regeringen tog just den här delen av problemkomplexet samgående mellan ASEA och Brown Boveri på litet större allvar. Men om detta nu inte har skett får vi naturligtvis göra det bästa möjliga av situationen och se till att Sydafrikakommittén gör denna analys och tar reda på vilka hål vi kan tänkas stoppa till med hjälp av nya åtgärder.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Att jag riktade den här interpellationen till statsministern berodde inte på något anfall av storhetsvansinne utan på att statsministern i en TV-intervju i april uttryckte sig på ett sätt som man väl med tanke på Kockums exportmöjligheter måste beteckna som klantigt. Orsaken till att jag då inte ställde en fråga eller en interpellation var att Kockums låg i intensiva slutförhandlingar om en beställning från Australien. Kockums konkurrerade om beställningen med ett varv i Västtyskland som tidigare har exporterat ubåtar med framgång. Med tanke på den debatt som just då fördes i Australien var jag överens med Kockums företagsledning om att icke vid det tillfället väcka den här frågan, för det hade kanske kunnat bli den lilla tuvan som stjälpt hela lasset. För något år sedan beslöt vi här i kammaren att lägga ned den civila fartygsproduktionen vid Kockums varv i Malmö. Som malmöbo tyckte jag att det beslutet var smärtsamt, men i ett längre perspektiv måste jag acceptera att det trots allt var nödvändigt. Sverige hade ingen möjlighet att verka på den subventionsmarknad som hade tagit fart och där redare ibland bara behövde betala 25 96 av fartygens värde. Den marknaden kunde vi inte under längre tid delta i. I samband med att den civila produktionen lades ned fick Kockums möjlighet att ha sin ubåtstillverkning kvar. Där samlade man ett stort antal kvalificerade LO-medlemmar och tjänstemän för att skapa en långsiktig trygghet dels för det svenska försvaret, dels för de anställda, och samtidigt för att behålla ett högt teknologiskt kunnande i Malmöregionen. Nu påpekar statsrådet, kanske litet onödigt, vad försvarsministern sade vad gäller totalförsvarets utveckling och om antalet ubåtar i Sverige framöver. Det viktiga här är att Kockums långsiktigt skall kunna överleva. De beställningar som kan förväntas från den svenska marinen räcker inte, utan företaget måste gå ut på exportmarknaden. Det är detta som min fråga i huvudsak gäller, inte antalet ubåtar till det svenska försvaret. Men nu, herr talman, tillbaka till det Ingvar Carlsson sade. Jag reserverar mig för att den version jag har fått del av kan vara felaktig. I en TV-intervju, som gjordes när debatten om Bofors var som mest intensiv, fick statsministern frågan om det inte trots allt var bäst att Sverige exporterade vapen enbart till våra nordiska grannländer. Statsministern svarade att han för sin del kunde tänka sig export även till Österrike och Schweiz. Med tanke på Kockums verksamhet och Kockums vapenexport har jag, om jag nu skall vara litet ironisk mot statsrådet, svårt att tänka mig att Kockums skulle ändra sina produkter så till den milda grad att man skulle — Prot. 1987/88:33 kunna offerera ubåtar som skulle trafikera Donau och Rhen. Det Kockums = 27november 1987 vill ha möjlighet till är att sälja ubåtar till de länder där man kan tänkas ha nytta av den produkt som Kockums tillverkar. Australien är inget neutralt land och Canada, som också gjort förfrågningar hos Kockums om möjligheten att beställa, är heller inget neutralt land. Statsrådet säger i sitt svar att hon har ingenting emot att Kockums fortsätter att bearbeta en exportmarknad så länge man iakttar gällande bestämmelser. Men det är här frågetecknen kommer in, herr talman, därför att det är inte så länge sedan statsrådets parti hade en kongress där diskussionen gick ganska högt och ett antal ledamöter ville kraftigt minska den svenska vapenexporten. Jag kan inte säga att det blev beslut härom, men man kan tolka det så att många röster höjdes för att man skulle reducera exporten. I ett sådant läge måste länder som Canada och Australien ligga illa till. Det är viktigt för företag som Kockums att man kan arbeta långsiktigt. Finns det, fru statsråd, planer som går ut på att man eventuellt kan tänka sig att inom ganska rimlig tid skärpa de svenska bestämmelserna? Och, fru statsråd, vems ord gäller? Gäller de ord som statsrådet har sagt här i dag i sitt skrivna anförande eller finns det någon som helst korrekthet i det som statsministern uttalade i den här nämnda TV-intervjun?

Herr talman! Det råder fortfarande tolkningsfrihet i det här landet, fru statsråd, och jag är medveten om att man om man vill kan tolka statsministerns uttalande i TV-intervjun på olika sätt. Jag har också sagt att han kanske yttrade någonting som blev bortklippt, men det har alltså inte refererats i massmedia att det har gjorts några försök att korrigera uttalandet. Jag tror nog att det är rätt klart att de som följde den här debatten uppfattade att, på den direkta frågan från journalisten om vi inte borde stoppa svensk vapenexport eller begränsa den till enbart nordiska länder, statsministern sade att han för sin del kunde tänka sig export till Österrike och Schweiz. Slutsatsen för en stor majoritet av TV-tittarna blev säkert den att utöver export till nordiska länder är det statsministerns och kanske också hans partis uppfattning att exporten kan utökas till att omfatta också länderna Österrike och Schweiz. Statsrådet Gradin får faktiskt förstå att det finns människor som känner en viss tvekan och en viss oro efter det här uttalandet. Sedan sade statsrådet att partikongressen beslöt att skicka ärendet till redaktionskommittén, som alltid har ett enormt arbete på statsrådets partikongresser till skillnad från vad som är fallet beträffande de flesta andra partier. Partiet försöker på det här viset dölja saker som är besvärliga. Hade partistyrelsen en klar åsikt att framöver kunna tänka sig att exportera vapen till även Österrike och Canada, hade den naturligtvis begärt votering om frågan och sluppit en oklarhet inför framtiden. Trots allt som statsrådet sagt fanns det en del röster — icke så få — på kongressen som uttryckte uppfattningen att man kanske borde begränsa eller t.o.m. avbryta vapenexporten. Det finns alltså orsak att hysa en viss oro. Till sist, herr talman, är jag medveten om att den svenska marinens beställningar hitintills haft en överväldigande betydelse för Kockums Marins verksamhet. Jag är emellertid inte lika övertygad om att det svenska försvaret kommer att ha lika mycket pengar framöver, så att det kan fortsätta att beställa ubåtar i samma takt som hittills. Och då kommer det att vara av yttersta vikt att vi kan sälja till länder som är intresserade av att kunna köpa av oss och som, vilket inte är oväsentligt, kan betala i reda pengar.

Herr talman! Statsrådet säger här att vi inte skall ha en svensk vapenexport för dess egen skull. Vi skall således inte ha företag vilkas huvudsakliga verksamhet är att exportera vapen till andra länder, utan huvuddelen av deras verksamhet skall baseras på behov inom det svenska försvaret. Både försvarsindustrin och militärledningen har klart talat om att man kan få problem med att lägga ut lika stora beställningar i Sverige som man nu har lagt ut utomlands. Detta och de reservationer som statsrådet har gjort här — med beaktande av vad som uttalades på socialdemokraternas partikongress plus det faktum att statsministern live i TV har gjort ett uttalande som bara kan tolkas på ett sätt — gör att det är förståeligt att denna debatt tyvärr har skapat oro. Herr talman! Jag skall emellertid inte jämföra statsministern med andra statsråd. När det gäller denna fråga är det i alla fall min förhoppning att jag nu skall kunna sätta större tilltro till statsrådet Gradin och vad hon här har sagt med emfas, än till vad statsminister Carlsson sade i en TV-intervju i april månad i år.

Herr talman! Jörn Svensson har frågat mig dels om regeringens syn på och strategi gentemot kapitalets integration över gränserna, dels om regeringen är beredd att förstärka samhällsinstitutionernas möjligheter att spela en riktgivande roll i forskning och utveckling på det tekniskt-industriella planet. Det har under efterkrigstiden skett en kraftig ökning av såväl utrikeshandel som internationella investeringar. Samtidigt har det skett en snabb teknisk förnyelse och strukturomvandling av näringslivet, som bl.a. bidragit till en stark koncentration av produktionen. De multinationella företagen har spelat en viktig roll vid dessa förändringar, som dock inte i första hand kan tillskrivas företagens utlandsinvesteringar. Den internationella handeln ger i sig upphov till teknisk förnyelse och strukturförändringar. Utlandsinvesteringarnas roll är i detta sammanhang att de förstärker dessa effekter. I den allmänna debatten ges ofta uttryck för en förenklad verklighetssyn på internationaliseringen av näringslivet; antingen är denna helt oproblematisk eller så ser man bara nackdelarna. Detta är att göra det mycket enkelt för sig. 3 Man sätter på sig ”skygglappar” för att slippa se verklighetens komplikationer. Regeringen har — som framgår av den näringspolitiska propositionen — en mer balanserad syn på internationaliseringen. I propositionen ges uttryck för en positiv attityd gentemot behovet av internationalisering för att uppnå fördelar i form av ökad konkurrenskraft och tillväxt. Men en internationalisering kan, speciellt för ett litet land, också innebära risker för ökad sårbarhet och beroende. Internationaliseringen är således förenad med fördelar och nackdelar, och näringspolitiken ställs här inför olika avvägningsproblem. De stora företagen kan dra nytta av att kunna få internationellt riskkapital genom utländska köp av svenska börsaktier. Men det utländska inflytandet i dessa bolag bör inte öka okontrollerat över vissa gränsvärden. Därför finns systemet med utlänningsförbehåll, och därför vill regeringen också ytterligare utreda frågan om kontroll av det utländska inflytandet i de bolag som inte har utlänningsförbehåll i bolagsordningen. Regeringen anser vidare att utländska förvärv kan ge en rad fördelar för utvecklingen av det svenska näringslivet, t.ex. genom tillgång till ny teknik och nya exportmarknader. Men det är uppenbart att utländska förvärv också i vissa fall kan innebära risker för att utvecklingsmöjligheterna i det förvärvade företaget hämmas. Därför behövs det en kontroll av utländska företagsförvärv, vilket sker inom ramen för den s.k. företagsförvärvslagen . När det gäller svenska investeringar utomlands menar jag att dessa är ett nödvändigt inslag i en öppen och internationaliserad ekonomi som den svenska. Utlandsinvesteringarna har i huvudsak främjat den ekonomiska tillväxten och den internationella konkurrenskraften, bl.a. genom att möjliggöra en större försäljningsvolym som i sin tur kan bära omfattande och kapitalkrävande forskningsoch utvecklingssatsningar. Men samtidigt kan man inte bortse från att vissa av våra multinationella företag har fått en sådan omfattande och vitt förgrenad verksamhet utomlands att kopplingen till den svenska verksamheten inte är lika självklar som tidigare. Sambandet mellan de svenska och utländska enheterna kan tunnas ut. De stora utlandsinvesterande koncernerna svarar för en stor andel av både de totala utlandsinvesteringarna och den industriella kapaciteten i Sverige. Deras beslut får således stor betydelse för den industriella utvecklingen i Sverige. Regeringen avser därför att ta kontakt med vissa av de större multinationella företagen i frågor som rör utlandsinvesteringar och internationalisering. I dessa kontakter kan regeringen och företagen ömsesidigt påverka och informera varandra så att den svenska industriella basen kan stärkas. Ett sätt att stärka den industriella basen är att förbättra villkoren för industriell verksamhet i Sverige, t.ex. genom insatser inom forskning och utveckling. Inte minst viktigt är det att försöka upprätthålla en balans mellan grundforskning, tillämpad forskning och rent utvecklingsarbete. Det bör påpekas att två tredjedelar av Fou-investeringar i Sverige görs inom industrin, och det är ett känt faktum att internationell samverkan på Fou-området ofta är en förutsättning för bibehållen och ökad konkurrens kraft. Det är därför viktigt att underlätta för företagen att kunna delta i — Prot. 1987/88:34 internationellt samarbete. Våra strävanden att få EG att öppna sina 30november 1987 forskningsprogram för svenska företag är ett exempel på detta, Eureka= == Za on samarbetet ett annat. I den statligt stödda Fou-verksamheten har samhällsinstitutionerna en riktgivande roll genom de kriterier de använder för att ge finansiellt stöd till Fou. För grundforskningens del är universiteten och de tekniska högskolorna de viktigaste institutionerna. De viktigaste organen för stöd till teknisk Fou är styrelsen för teknisk utveckling och Industrifonden. Kriterierna för deras verksamhet fastslogs av riksdagen senast våren 1987 vid behandlingen av propositionerna om forskning och näringspolitik. Propositionerna innebar ett kraftigt resurstillskott för såväl universitet som STU. Härigenom har dessa organ fått en förstärkt möjlighet att spela en riktgivande roll.

Herr talman! Jag tackar för ett utförligt och grundligt svar. Jag noterar att Thage G Peterson inte är, vilket jag i och för sig visste, ouppmärksam på denna frågas betydelse. Jag vill ändå ta upp den ansats till polemik som finns i interpellationssvaret. Industriministern talar om internationaliseringen i allmänhet som en process som har både plusoch minussida. Detta menar jag inte är en riktig analys, för det finns internationalisering av skilda slag. Man kan från arbetarrörelsens internationalistiska ståndpunkt inte ha någonting emot en internationalisering som sker mellan jämlika och som gynnar alla de inblandade nationernas intressen. Men så är det inte i fråga om den internationalisering som sker i dag. Den styrs ju av de stora multinationella ekonomiska imperierna, som byggs upp i dag och som kontrollerar stora produktionsgrenar, råvaruproduktionen och mycket av den teknologiska framstegsprocessen, allt i enlighet med deras intressen. Den typen av internationalisering har den klara tendensen att den ökar ojämlikheten, inte bara så att små nationer som Sverige kan drabbas av dess nackdelar utan kanske framför allt så att klyftorna mellan de rika och de fattiga länderna och mellan de mäktiga kapitalistiska industriländerna och den utplundrade tredje världen också ökar.

En annan farlig faktor är — och då måste man gå över från det ekonomiska området till det mera renodlat politiska området — att dessa maktkoncentrationer inte bara driver ekonomisk politik utan också maktpolitik av annat slag. De övar påtryckningar på enskilda nationer. Vi vet att de handelsrestriktioner som Sverige åläggs, t.ex. på elektronikområdet, ju är frukten av att de stora datajättarna är så mäktiga att de kan tvinga fram av regeringarna medgivanden om att de skall inskränka utrymmet för den fria handeln, därför att denna inskränkning ligger i dessa multinationella jättars intresse. 3 Och vi skall gå ännu längre. Vi kan t.ex. se på den internationella vapenindustrin, vid sidan om dataindustrin. Dessa båda industrier är knutna tillstarka militära intressen, och man skymtar där ett system av understuckna politiska påtryckningar och terroristiska handlingar gentemot politiker och organisationer ute i världen som är nog så farliga från svensk synvinkel. Jag vill sedan uppehålla mig litet vid teknologin. Det är inte så — som jag tycker att industriministerns svar ger uttryck för — att teknologin är någon sorts automatisk process som stiger ur den internationella handeln i sig. Teknologin är styrd av många intressen, inte minst militära. Och den är framför allt styrd så att mycket av spjutspetsteknologierna ligger inom de stora multinationella koncernernas makt. De koncernerna styr då ofta utvecklingen av basteknologin och även tillämpningen av den på ett sätt som kanske inte alls är i de breda folklagrens intresse här i Sverige. Vi vet exempelvis att på energiområdet har de multinationella företagen en helt annan utgångspunkt än vad vi har här i Sverige, där vi har röstat för att kärnkraften skall ersättas med alternativa energislag. När det gäller datoriseringen och elektroniken är detta ännu mer påtagligt.

Detta är en mycket viktig social maktfråga för framtiden, och det är därför jag trycker på betydelsen av att vi här i Sverige inte får bli beroende av exempelvis IBM och andra datajättars teknologiska program eller tillåta att de köper in sig i Sverige på ett sådant sätt att de får möjlighet att styra utvecklingen. Man ställer sig naturligtvis slutligen frågan: Finns det någon verkligt alternativ strategi? Jag vill då peka på en strategi till den i huvudsak av de multinationella företagen dominerade typen av internationalisering. Jag vill också precisera en fråga till industriministern. Vi har en omfattande uppbyggnad av samhällelig kapitalbildning här i Sverige, bl.a. i löntagarfonderna. Vore det inte skäl att försöka utarbeta en strategi där dessa fonder används så att man genom dem kan ställa resurser till förfogande som kunde ha samma verkan som de multinationella inköpen av svenskt näringsliv och att man därigenom under nationell hatt kan bevara vår självständighet och bevara ett inflytande över den teknologiska utvecklingen, så att vi slapp denna negativa sida av multinationaliseringen?

Herr talman! Jag vill upprepa att regeringen har en positiv attityd gentemot behovet av en internationalisering av det svenska näringslivet. Det har varit viktigt för den svenska industrins konkurrenskraft och tillväxt att de svenska företagen har investerat i andra länder, köpt företag och inlett samarbete. Detta kommer att vara mycket viktigt också i framtiden, när europeisk industri omstruktureras och inleder olika former av samarbete för att kunna möta konkurrensen från Japan och USA. I fråga om denna grundläggande punkt tror jag inte att Jörn Svensson och jag har några delade meningar. Vi kan inte stänga Sveriges gränser vid Öresund utan måste se till att vi kan ha samarbete ekonomiskt världen över. Detta har lett mig till att säga att det skulle stå svenska intressen dyrt om vi skulle ställa oss helt vid sidan av internationaliseringen. Det skulle t.o.m. kunna innebära att konkurrenskraften och tillväxten försämrades så pass mycket att sårbarheten i landets ekonomi ökade. Priset för detta får i så fall Sveriges löntagare betala, i form av att deras företag får sämre konkurrenskraft, förlorar marknadsandelar och får mindre order, arbetslösheten ökar samt reallönerna minskar. Men samtidigt är Jörn Svensson och jag överens om att internationaliseringen också kan få negativa följder för vår nationella handlingsfrihet. Att så kan bli fallet har jag aldrig stuckit under stol med, utan jag har sagt att svenska företags samarbete, och kanske samarbete i organiserade former, i Europa och världen över minskar Sveriges nationella handlingsfrihet gentemot företagen. Detta går inte att förneka. Den slutsats jag drog var därför att internationalisering således innebär både föroch nackdelar samt att vi därvid ställs inför olika avvägningsproblem, som är mycket svåra. Också på den här punkten har regeringen försökt att föra den tredje vägens politik — dvs. att vi försöker minska riskerna, bl.a. när det gäller vårt oberoende, samtidigt som vi ser till att fördelarna med internationaliseringen inte går förlorade. Jag tror att det vore olyckligt om vi satte upp några strikta principer för t.ex. vilka inhemska företag som får eller inte får förvärvas av utländska intressen. Men det är klart att jag själv tycker att vi som grundläggande princip skall ha att ägandet av våra största företag skall förbli svenskt. Jag tvekar inte att göra den deklarationen. Men jag tror att det vore oklokt att här försöka hävda någon benhård princip med denna innebörd. Vi får i stället bedöma företagsärenden från fall till fall och därvid studera vilka föroch nackdelar för Sverige och svenska intressen som de olika företagsförvärven innebär. Jag vill påpeka — och det vet jag att Jörn Svensson väl känner till — att regeringen genom olika utredningar försöker att skaffa mer kunskap om internationaliseringen i syfte att effektivisera de kontrollinstrument som vi har. Den s.k. framtidsgruppen inom statsrådsberedningen genomför för närvarande en övergripande studie om internationaliseringen och dess konsekvenser. Detta arbete kommer att redovisas under våren 1988. Vidare har regeringen tillkallat en särskild utredare som har fått i uppdrag att utreda frågor om utvecklingen hos de företag i Sverige som har förvärvats av utländska intressen. Jag har bett utredningsmannen att undersöka om utvecklingen i de förvärvade företagen har varit i överensstämmelse med de frivilliga åtaganden som man har gentemot den svenska regeringen. Som jag påpekade i mitt interpellationssvar saknar de flesta stora börsföretag i dag utlänningsförbehåll i bolagsordningen. Inom regeringskansliet, inom industridepartementet, bedrivs nu ett utredningsarbete för att skapa ett bättre täckande skydd mot utländskt inflytande i dessa bolag. Jag har med detta velat säga att vi från industridepartementets och regeringens sida naturligtvis har observerat denna väldiga ökning som har skett av företagsförvärv och svenska företags organiserade samarbete med internationellt kapital. Vi har sett fördelarna, styrkan och möjligheterna för Sverige med detta, men vi har också sett riskerna. Det är därför som vi har satt i gång detta utredningsarbete, och det är därför som vi nu överväger att göra lagstiftningen mera effektiv på de områden där vi förfogar över en lag. Jag vill säga att jag i detta sammanhang också tillmäter de fackliga organisationerna en stor betydelse. Jag hoppas att vi skall få möjligheter att stärka de fackliga organisationernas och därmed de anställdas inflytande på detta område. Jag tycker att industripolitiken också här haltar om inte de fackliga organisationerna skulle få möjligheter att samverka, ha inflytande och medbestämmande i de företag som ”nordiseras” eller internationaliseras.

Herr talman! Vi skall från vpk:s sida med spänning invänta den studie som skall komma våren 1988. Det finns då kanske anledning att ta upp en mer grundlig och utförlig debatt om dessa ting. Internationaliseringen är nödvändig, säger Thage Peterson, för att inte Sverige skall förlora i konkurrenskraft. Då måste man fråga sig: Finns det inte någon alternativ väg genom vilken man kan bevara och utveckla teknologin, konkurrenskraften och allt vad därtill hör utan att behöva ge sig in i beroenden, som kanske på lång sikt blir allvarliga ur skilda synvinklar för vår självständighet? Att satsa på teknologisk utveckling och upprätthålla och utveckla sin konkurrenskraft är en fråga om att koncentrera tillräckliga resurser. Det fordras i dag speciellt på det industritekniska området mycket stora resurser. Det är en mycket kapitalkrävande verksamhet. Måste den nödvändigtvis tillgodoses genom kapitalinvesteringar utifrån på det sättet att vårt beroende av de stora multinationella imperierna ökar? Det var den frågan jag ställde i slutet av mitt första anförande. Jag ser gärna att industriministern utvecklar den en smula. Som jag ser det finns det möjligheter att gå en annan väg. Vi har en samhällelig kapitalbildning i Sverige som vi kan använda på det sättet att den kan ställa de nödvändiga resurserna till förfogande. Det skulle innebära dels att man kunde skydda den nationella suveräniteten och det nationella greppet över utvecklingen, dels — och kanske framför allt — att man kunde förvalta och styra detta samhälleliga kapital på ett demokratiskt sätt, till skillnad från privat kapital, som vanliga människor i stort sett inte alls har något inflytande över hur det används. Jag erinrar mig en av dem som inspirerat mig mycket som socialist, nämligen Ernst Wigforss. Han talade på sin tid om ekonomisk demokrati. Socialdemokratiska politiker brukar åtminstone på vissa högtidsdagar använda det uttrycket. De har t.o.m. menat att löntagarfonderna på lång sikt skulle kunna vara ett medel för att främja en utveckling mot demokrati också inom den ekonomiska sektorn. Här har vi ett oerhört viktigt maktproblem där stora multinationella jättekoncerner, som står utanför vår nationella kontroll, försöker ta sig in och utöva inflytande på olika sätt över vår handelspolitik och vår allmänna politik. Då kan man fråga sig: Är det inte dags att anordna litet fler studiecirklar inom socialdemokratin beträffande Wigforss idéer om ekonomisk demokati? Jag kan inte finna att den aspekten fanns med i Thage Petersons interpellationssvar, men jag hoppas att den finns med i hans djupare tänkande.
Herr talman! På Jörn Svenssons senaste fråga kan jag obetingat svara ja. Jag tror att de frågor vi nu diskuterar gäller angelägenheter för hela svenska folket men naturligtvis speciellt för löntagarna, för dem som är anställda ute i företagen. För att man skall kunna följa dessa frågor är det naturligtvis en styrka, om man blir så välinformerad och kunnig som möjligt. Därför tror jag att studiecirklar just i internationaliseringsfrågor har stor betydelse för svensk industri i den fortsatta diskussionen. För att det inte skall råda någon tvekan på den punkten skulle jag än en gång vilja slå fast att min och regeringens uppfattning är att internationaliseringen av det svenska näringslivet hittills helt klart har inneburit fördelar för den svenska ekonomin. Jag håller emellertid gärna med Jörn Svensson om att internationalisering också kan skapa problem av olika slag. Det framhöll jag i den näringspolitiska propositionen, och det har jag framhållit i mitt interpellationssvar. En höggradig internationalisering kan speciellt för ett litet land innebära risker för ökad sårbarhet och beroende. Det är därför forskning och utveckling har så stor betydelse. Jag kan inte finna att Jörn Svensson och jag i den frågan heller har några delade meningar av djupare slag. Våra nuvarande stora insatser på forskningsoch utvecklingsområdet har vi ju gjort för att stärka vårt nationella oberoende och göra oss starkare i den internationella konkurrensen. Vi har Ökat våra insatser på detta område både från samhällets sida och från den svenska industrins sida. Ökningstalen behöver vi verkligen inte skämmas för. Fou:s andel av BNP har en mycket hög och framskjuten ställning enligt OECD-statistiken. Regeringen har gjort stora satsningar på forskning och utveckling, och vi har sett en styrka i att så många parter som möjligt, både myndigheter och företag, forskningsinstitutioner och arbetstagarorganisationer, kan öva inflytande på forskningens inriktning. STU:s treårsprogram, som riksdagen antog i våras, innehöll väldigt många förstärkningar av forskningsoch utvecklingsverksamheten. Som Jörn Svensson känner till presenterade vi också ett kraftigt förstärkt treårigt Fou-program för STU. Tanken är att vi med dessa insatser skall stärka Sverige ytterligare på detta område. Jag vill peka på två sådana program. Det ena är det nationella mikroelektronikprogrammet, som när det kom var en miljardsatsning. Det omfattar fyra viktiga delar: kunskapsspridning, grundforskning, tillämpad forskning och industriell utveckling. Området industriell utveckling syftar till framtagande av kvalificerade komponenter, dvs. att vi får fram sådana delar som vi i dag måste importera eller förhandla oss till och då är i händerna på framför allt utländska företag. Det programmet var till för att stärka svensk industris möjligheter att själv tillverka detta. Det nya programmet, nämligen informationsteknologiprogrammet, är ytterligare en miljardsatsning. Detta program har vi diskuterat fram med svensk industri, med svenska forskningsinstitutioner och med de statliga verken och myndigheterna, som ju är stora uppköpare på detta område. Det är alltså ingen dålig satsning — 1,1 miljarder kronor —som vi nu gör för att göra Sverige mindre beroende av import och av direktiv från andra länders företag om hur vi skall få använda de komponenter som vi till äventyrs får köpa för att tillverka egna industriprodukter. Jag menar att den målmedvetna satsning som regeringen har stått för när det gäller teknisk Fou skall ses i det här sammanhanget. Jag utgår från att detta var anledningen till att Jörn Svensson förde in just den frågan i sin interpellation om företagens internationalisering. Jag tror alltså det är oerhört viktigt att vi i Sverige kan hålla en hög nivå och att våra satsningar när det gäller teknisk forskning och utveckling ständigt ökar, så att vi kan ta fram nya produkter som kan tillverkas i Sverige och göra oss starkare på de områden där vi i dag är i händerna på utländska företag eller andra länder. Frågan om teknisk forskning och utveckling har alltså stor betydelse i samband med att vi bedömer internationaliseringen. Jag delar Jörn Svenssons uppfattning på den punkten.

Herr talman! Jag förnekar inte att det har gjorts en del på dessa områden. Därvidlag har vi väl ingen annan mening än att detta arbete bör intensifieras. Där vi uppenbarligen har delade meningar, Thage Peterson och jag, är när det gäller den mer allmänna synen på om det finns någon verkligt effektiv alternativ strategi för att förhindra att de stora multinationella koncernerna genom omfattande direkta och indirekta ägarintressen i verkligheten kommer att styra och påverka delar av vår självständiga politik, både på det teknologiska området och på den allmänna ekonomiska politikens område. Det är där jag hävdar att man borde lägga upp ett program för att uppnå de fördelar som man säger skall komma genom de internationella kapitaltillskotten genom kapitaltillskott av annat slag, som kommer från källor som är demokratiskt kontrollerbara, som exempelvis de olika former för samhällelig kapitalbildning som finns här. Det får mig att gå över till den fackliga utgångspunkten i dessa sammanhang. Det är ju inte bara det att de här stora multinationella imperierna för en betänklig och ofta mycket hänsynslös politik gentemot länder och gentemot arbetarklassen i olika länder, utan många gånger har de också en, jämfört med svenska förhållanden i allmänhet, mycket negativ syn på fackliga strävanden och fackföreningar över huvud taget. De här företagen har vuxit upp i miljöer och präglats av ideologier som ofta är mycket starkt antifackliga. Om man nu kan hoppas på att den svenska fackföreningsrörelsen och dess många medlemmar skall ha en rimlig chans att påverka denna process på något sätt, tror jag nog att det är bättre med kapitaltillskott från löntagarfonderna än med kapitaltillskott från exempelvis IBM, vars centrala strategi styrs från ett helt annat håll och av helt andra värderingar — jämfört med vad som är utgångspunkten för den svenska demokratin.
Herr talman! Jag har självfallet ingenting emot att de kollektiva kapitalin 30 november 1987 stitutioner som vi har byggt uppi Sverige löntagarfonder, fjärde AP-fonden = I mans ge och pensionsstiftelser av olika slag — får en ökad ägarandel i svensk industri. Anledningen till att jag i mitt inlägg tog upp frågan om fackets roll var min önskan att den fackliga rörelsen bör beredas tillfälle att så nära som möjligt följa internationaliseringen. Det blir allt vanligare — utvecklingen har ju gått i den riktningen i Sverige — att företag ägs av kapital och företag i något annat nordiskt land eller i länder ute i Europa eller övriga världen. Därför är det angeläget att den svenska fackföreningsrörelsens ställning inte försvagas. De svenska facken skall ha möjligheter att följa och påverka utvecklingen även när det gäller nya konstellationer. Detta anser jag också vara ett industripolitiskt intresse. Jag hävdar att vi har en styrka i vårt land så till vida att industripolitiken och industrins utveckling bestäms av olika inslag i samhället, av forskning och utveckling och, naturligtvis, av företag och näringsliv. Men industripolitiken bestäms också av de fackliga organisationerna. Vår industriella styrka har vuxit fram genom att vi har denna breda grund, och denna vill jag inte se försvagad till följd av att fackets roll skulle bli mindre i och med ”nordiseringen” eller internationaliseringen. Det är därför som jag har fört fram den här frågan. Jag hoppas att den nu skall kunna få en lösning — antingen förhandlingsvägen eller genom att vi kan uppnå lösningar med de länder som berörs.

Herr talman! Håkan Strömberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta då företag inte tar det sociala ansvar som näringslivet och regeringen uttalat sig för. Bakgrunden till frågan är situationen vid det i Swedish Match-koncernen ingående företaget Rinaldo & Johansson i Kumla. Enligt vad jag har erfarit pågår MBL-förhandlingar om nedläggning av företaget. När det gäller frågor som rör ett enskilt företags verksamhet är det bolagets styrelse och verkställande ledning som har att fatta och ta ansvar för erforderliga beslut. Regeringen har inga formella möjligheter att förhindra att ett företag, efter lagstadgat samråd med de anställda, beslutar om nedläggning av en produktionsenhet. Min uppfattning är dock att företag i sådana situationer har ett mycket stort ansvar när det gäller att medverka till att de negativa sysselsättninskonsekvenserna mildras. Ingår företaget dessutom i en stor koncern, är möjligheterna att göra betydande insatser större. Detta gäller såväl sysselsättningsskapande insatser som åtgärder för att bredda näringslivet i kommunen. Swedish Match bör ha goda förutsättningar för denna typ av insatser. Jag utgår ifrån att om företaget, efter avslutade MBL-förhandlingar står fast vid nedläggningsbeslutet, tar sitt ansvar och gör betydande insatser i Kumla.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på min interpellation. Jag är medveten om att regeringen inte har några formella möjligheter att förhindra att ett företag läggs ned och att produktionen upphör. Av svaret framgår dock att industriministern anser, att när ett företag står inför strukturförändringar, måste företaget ta ett mycket stort ansvar för att medverka till att de negativa sysselsättningskonsekvenserna så långt möjligt mildras. Jag är tillfredsställd med detta kraftfulla uttalande från industriministerns sida. Industriministern och den socialdemokratiska regeringen har vid flera tillfällen hävdat att strukturförändringar som innebär stora reduceringar av antalet anställda eller ibland total nedläggning av företag måste ske i samklang mellan anställda, företag och samhälle — i synnerhet då tidigare sysselsättningssvaga orter eller regioner drabbas. De fackliga organisationerna insåg tidigt, att om vårt land skulle utvecklas som industrination, måste vi vara förespråkare för ny teknik och acceptera förändringar i företagsstrukturen, även om detta innebär stora personalförändringar. Här har naturligtvis också de initiativ som har tagits från socialdemokratiska regeringar spelat en betydelsefull roll. Kraftfulla satsningar på forskning och utbildning men också direkt stöd till företag och branscher vid avveckling samt vid nya satsningar har varit och är betydelsefulla vid denna omställning. Självfallet har företagen också i många fall medverkat till att strukturförändringarna inom industrin och näringslivet skett under acceptabla former. Det kan naturligtvis ibland vara svårt att avgöra vilka orsakerna är till att ett företag får svårigheter att upprätthålla produktionen eller till att lönsamheten minskar. Är produkterna tidsenliga, eller håller de på att ersättas av andra former eller nya typer av produkter? Är produktionen utslagen av annan teknik, eller står orsaken till försämrad lönsamhet att finna inom det egna företaget? Är kanhända ägarnas vinstanspråk för höga och alltför kortsiktiga? Ja, det finns många frågor, och orsakerna kan självfallet vara svåra att bedöma. Industriministern uttalar att stora omstruktureringar och nedläggningar av företag måste ske i samarbete mellan anställda, företag och samhälle. Detta måste ses som ett absolut krav. Först då får man en omfattande analys av orsakerna, och man kan vara överens om vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta för att få företaget på fötter igen. Min fråga om företagens sociala ansvar vid nedläggning ställs på sin spets när det gäller Rinaldo & Johanssons kartongindustri i Kumla — ett företag som sedan 70 år tillbaka har tillverkat tryckta kartonger. Jag ställer mig obetingat frågan: Är det för lätt att lägga ned företag? Är det bara anställda och samhället som skall lösa problemen? Knappast några regler som brukar tillämpas har följts från ägarnas sida när det gäller den aktuella nedlägg — Prot. 1987/88:34 ningen. 30 november 1987 Industriministern framhåller i svaret till mig att, enligt vad han har = a inhämtat, MBL-förhandlingar pågår. Jag vill nog påstå, eftersom jag ganska väl känner till förhållandena, att vad som borde ha varit förhandlingar enligt medbestämmandelagen hittills har inskränkt sig till ett meddelande från ägarna att Rinaldo & Johansson i Kumla kommer att läggas ned. Ägare till Rinaldo & Johansson är AB Åkerlund & Rausing, en företagsgrupp som ingår i Swedish Match-koncernen. Ägarna tillhör inte en företagsgrupp i vårt land som på något sätt skulle vara ovan vid strukturrationaliseringar och företagsnedläggningar. Inom koncernen har strukturrationaliseringen drivits hårt, både genom köp och nedläggning av företag, men man tycks ingenting ha lärt om hur man skall förfara i sådana situationer. | Eller är metoderna nu annorlunda? Genom att Rinaldo & Johansson ägs av Åkerlund & Rausing, som i sin tur ägs av Swedish Match, har man hela tiden kunnat hänvisa till att ägarnas ställningstagande ligger hos någon annan inom koncernen. Detta har gällt när de anställdas organisationer, kommunen eller länsmyndigheter velat skaffa information om företaget. Detta har skett trots att företaget till stora delar hyr lokaler av Kumla kommun. Det har ena gången varit Åkerlund & Rausing som haft ansvaret och fått stå för besluten och andra gången har det varit ledningen i Swedish Match. Man har alltså hela tiden bollat ansvaret mellan sig. Det är vanligt när företag hamnar i kris att man försöker hitta en köpare som kanhända har andra och bättre förutsättningar att driva och utveckla företagen. Men hör och häpna, företaget vägrar att ens diskutera en försäljning. Det finns 70 års erfarenhet av kartongtillverkning vid företaget, en väl inarbetad kundkrets och en mycket kunnig yrkeskår bland de anställda. Företaget har ett läge som befolkningsmässigt ligger mitt i Sverige och har i dag en icke obetydlig export.

Herr talman! Nedläggningen av företaget Rinaldo & Johansson i Kumla har vållat en het debatt i bygden. De anställda och deras fackförening har beskyllt företaget för bristande information, oansvarighet och omedgörlighet. Företaget å sin sida har ansett att information har givits, men att debatten ändå blivit överilad och osaklig. Jag tror att sanningen ligger någonstans mitt emellan. Jag instämmer i industriministerns svar att det i frågor som rör ett enskilt företags verksamhet måste vara bolagets styrelse och verkställande ledning som har att fatta beslut och ta ansvar. Självklart är det så. Det är företagets bedömning som är avgörande. Det måste vara ägarens rätt och skyldighet att avgöra om förändringar i lokalisering, produktion osv. skall ske, och i så fall vilka enheter som man vill satsa på och vilka som eventuellt bör avvecklas. 13 Denna rätt och skyldighet tillkommer ägaren oavsett om denne är privat eller statlig. Vi kommer i nästa interpellationsdebatt i dag att beröra en liknande fråga. Där är det ASSI som spelar huvudrollen. Lägg märke till att i denna rätt och skyldighet ligger också ett ansvar för de anställda. Det finns en moralisk skyldighet för en företagsägare att hjälpa till att ordna de anställdas försörjning i samband med att ett företag läggs ned. Koncernen kommer nu också med ett åtgärdsprogram för att rädda sysselsättningen i Kumla. Om dessa åtgärder hade varit med i förslaget från början, tror jag att en stor del av den här uppståndelsen hade uteblivit. Jag vill för dagen inte uttala mig om huruvida åtgärdsprogrammet är tillräckligt, men jag är ganska övertygad om att företaget nu känner ett moraliskt tryck från såväl anställda som allmänhet och politiker. I folkpartiet är vi mest kritiska emot att koncernen inte vill gå med på en försäljning av Rinaldo & Johansson. I ett marknadsekonomiskt system är mångfalden och konkurrensen en central och viktig del. Jag kan visst förstå företaget, som anser att Sveriges marknad är för liten och som behöver en viss hemmasäkerhet för att vinna terräng utomlands. Men samtidigt som starka exportföretag är viktiga för vårt land, är det mycket olyckligt om utvecklingen här hemma skulle gå mot en koncern för varje bransch. Konkurrerande små och medelstora företag är nödvändiga i svenskt näringsliv. Olönsamma företag måste kunna avvecklas och nya företag etableras och växa sig starka. Näringsfriheten hindras inte i fallet Rinaldo & Johansson. Ett nytt företag med samma verksamhet kan etableras, men svårigheterna att lyckas är naturligtvis större i en bransch där överkapacitet råder. Herr talman! Slutligen föranleder den inflammerade debatten i Kumla och Örebro mig att deklarera: Det är angeläget att lösa den bekymmersamma situationen för de anställda i Kumla. Däremot tar jag bestämt avstånd från en Örebropolitikers osmakliga kritik på både vers och prosa. Den är endast ett uttryck för partipolitisk propaganda och har ingenting med näringspolitik att göra.

Herr talman! Jag vill gärna börja med att säga att inte heller jag har några egentliga invändningar mot de slutsatser som industriministern drar i sitt svar på interpellationen. Vi som deltar i debatten gör det säkert från olika utgångspunkter — vi representerar ju olika partier — men det gemensamma för oss alla är att vi har reagerat starkt på den information som vi har fått. Vi har varit — och är — kritiska till handläggningen av den fråga som har föranlett debatten. Den information jag talade om har kommit från de anställda och deras fackföreningar och på senare tid också från ägarna. För centerpartiets del har både distrikt och löntagarsektion i Örebro län och de kommunalt aktiva i Kumla kommun engagerat sig vid de träffar som hållits, och jag kan citera ur ett uttalande från centerpartiets löntagarsektion i Örebro län: ”Vi anser att vid en försäljning eller nedläggning av ett företag skall de anställda ges en möjlighet att köpa sitt företag. Det är ett sätt att behålla mångfalden i svenskt näringsliv, samtidigt som det kan bidra till förnyelse och utveckling ——-—. Vi vill ha ett decentraliserat näringsliv med olika ägarformer. Det utgör den bästa garantin för sysselsättning och välstånd i hela landet.” Prot. 1987/88:34 Som redan har sagts skulle en nedläggning av Rinaldo & Johansson 30 november 1987 komma att betyda en mycket stor påfrestning på orten. Om en nedläggning = ao blir av kommer kommunen att i ett slag fördubbla sina arbetslöshetssiffror. De personer som drabbas är i många fall fast rotade i Kumla och har därför små möjligheter att ta några av de alternativa jobb som har erbjudits vid någon av koncernens andra fabriker. Länsarbetsnämnden informerades i mitten av oktober. Det är en kort tid före en så pass stor omläggning som en nedläggning skulle innebära för kommun och län och inte minst för de anställda själva. Det som för mig känns fel, kanske man kan säga samhällsekonomiskt fel, i denna situation är att här finns yrkeskunnigt folk som kan sitt område och som tror på sin produkt, som tror på marknaden och som ser möjligheter att hitta nischer i den för det de tillverkar, men som inte får chansen att bevisa det. Företaget är dessutom ett s.k. K-företag, vilket ju innebär att det för hela landets bästa har särskilda uppgifter i krissituationer. Det är förvisso inte det enda K-företag som finns, men det borde ändå betyda att det har ett särskilt värde för att behålla kunskap och utrustning. Jag har inte sett att detta förhållande har kommenterats i några av de informationer vi har fått angående samråd och förhandlingar. Som representanter för ett Bergslagslän har vi lärt oss att slå vakt om våra bygder. Vi behöver vårt näringsliv och vi behöver våra arbetstillfällen. Det borde vara ett gemensamt intresse för alla som agerar på arbetsmarknaden tillsammans med politiker och invånare. Det är viktigt att företagen besinnar sitt regionalpolitiska ansvar och gör egna insatser.

Herr talman! Jag har begärt ordet i den här debatten eftersom den i grunden gäller ett företag och en arbetsplats som ligger i min hemkommun Kumla. Självfallet känner jag mig personligt engagerad i den här frågan, som rör så många människor i min närhet. Det har varit en upprörd debatt i bygden om nedläggningen av Rinaldo & Johansson. Att de anställda är oroade är inte svårt att förstå, inte heller att vi politiker i länet liksom de som sitter i kommunledningen är djupt bekymrade. Det är självklart för en kommun och för oss länspolitiker att värna de företag och arbetstillfällen som finns. Små kommuner är ofta särskilt sårbara vid företagsnedläggningar. Det har dock funnits övertoner och en partipolitisering i debatten som knappast gagnar saken och som faktiskt riskerar att försvåra de konstruktiva lösningar man nu försöker komma fram till. Jag har begärt ordet också för att klart deklarera att vi politiker, vare sig vi sitter i riksdagen eller befinner oss i regeringsställning, inte skall lägga oss i ett företags bedömningar eller försöka styra företagen. Vi politiker har inte de rätta förutsättningarna att klara av detta. Kompetensen finns inom företagen. Det är bra att industriministern slår fast att det är de enskilda företagen som skall fatta och ta ansvar för de erforderliga besluten. Vi måste respektera och ha förtroende för företagsledningarnas bedömningar och beslut och utgå 15 från att företagen tar sitt ansvar. Ett beslut om nedläggning torde inte heller vara lätt att fatta. Liksom industriministern utgår jag ifrån att Swedish Match kommer att ta sitt ansvar i Kumla och göra insatser där. Det åtgärdsprogram som man nu kommer med tyder på detta, även om det är svårt att bedöma vad det totalt kommer att leda till. Att styra ett företag kan tyckas bra för stunden. I längden kan det försvåra nyinvesteringar och etableringar och skada de anställda mer än det gagnar. Däremot är det politikernas skyldighet att skapa ett företagsvänligt klimat. Det är ju de villkor som företagen, ägarna och de anställda får verka under som bestämmer både företagens egna framtidsförutsättningar och Sveriges förutsättningar att bli en välfärdsnation. Företag som går bra ger ju de tryggaste jobben! En del av det ansvar ett företag dock måste ta gäller sättet att informera. Vad beträffar det aktuella företaget har vi moderater i Örebro län tillsammans med övriga partier och TCO och LO-distrikten samt med landshövding Elvy Olsson i spetsen kritiserat företaget för bristande information till de anställda och till kommunen. Den kritiken står kvar, och det finns anledning att dra lärdomar av det som skett. Inte minst torde erfarenheten ha lärt Swedish Match att det ställs särskilt stora krav på information på små orter. Det är således formerna för det hela som vi kritiserar. Herr talman! Nu har de anställda begärt att få köpa företaget. Även här gäller att vi politiker inte skall lägga oss i eller styra företagens beslut. Jag vill dock säga att det är viktigt att vårt land har många företag och att det finns olika företagsformer. Vi har inget emot att anställda får köpa företag om de bedömer det möjligt att driva företaget och sälja dess produkter. Det är bra om det också finns sådana företagsformer. Det är ett led i den näringsfrihet som är så viktig i en marknadsekonomi.

Herr talman! Svensk industri har några mycket goda år bakom sig. Lönsamheten har legat på en mycket hög nivå. Detta har lett till en förstärkning av företagens finansiella struktur. Soliditeten har ökat, och företagen är i dag väl rustade att möta olika problem. Samtidigt går strukturomvandlingen vidare. Med den styrka som svensk industri i dag har skall företagen enligt min mening, i de fall det blir fråga om nedläggningar och inskränkningar, ta ett betydande ansvar för att motverka de negativa effekter som drabbar människor och orter. Jag och regeringen ställer samma krav på privata, kooperativa och statliga företag. Att man lever upp till detta ansvar är viktigt, inte minst för näringslivet självt. Om vi även i framtiden skall kunna ha en positiv miljö för företag och näringsliv fordras en fortsatt strukturomvandling. Det skall vi inte förneka. Vi i Sverige har fått beröm internationellt för vår förmåga att ställa om näringslivet till ändrade konkurrensförhållanden. Jag tror att en betydelsefull förklaring är bl.a. att de anställda och deras organisationer har ställt upp för förändringar. Jag tror också att svensk fackföreningsrörelse är berömd för detta. Från regeringens sida är vi medvetna om betydelsen av en positiv attityd till förändringar. Därför har regeringen i fall efter fall, precis som interpellanten sade i sitt inlägg, genom åtgärder i drabbade orter och regioner gjort insatser, Prot. 1987/88:34 väl medveten om att detta är nödvändigt för att bevara en bred acceptans för 30 november 1987 behovet av strukturomvandling. Det har inte minst betydelse i en tid då företagen har allt svårare att få ungdomar att intressera sig för industriarbete, att ungdomar ser att företagen inte lämnar dem i sticket om det skulle bli fråga om strukturomvandlingar eller nedläggelser. Men företagen måste ställa upp i dessa situationer. Det är ett fullt berättigat krav som företagen borde inse att de i eget intresse skall leva upp till. Som jag sade i mitt svar är möjligheterna för stora koncerner att göra detta goda, varför kraven på dem bör vara särskilt starka. Regeringen har inte formella möjligheter att gå in och styra eller stoppa företagsförändringar. Det finns ingen lag som möjliggör ett sådant agerande. Det är företaget, dess styrelse och ledning som har ansvaret för företaget. Jag skall också erkänna att jag inte har begärt någon sådan lagstiftning. Inte heller facket har önskat att en lagstiftning som ger sådana befogenheter skall införas. Det är oförenligt med marknadsekonomin. Vi skall ha en fritt arbetande fackföreningsrörelse inom ramen för marknadsekonomin. Det är i en planekonomi som centrala instanser beslutar om nästan allt. Vi haristället valt vägen att försöka se till att de anställda har befogenheter och möjligheter att påverka situationen i företagen. Vi har våra arbetsmarknadslagar, dels bestämmelser om styrelserepresentation, dels MBL. Den svenska vägen har inneburit att de anställda har givits möjligheter enligt lag att vara med i företagets verksamhet. Jag skall gärna säga att jag inte har särskilt positiva erfarenheter av MBL. Jag har tidigare från kammarens talarstol givit uttryck för att MBL är ett ganska trubbigt instrument och att mina erfarenheter inte är särskilt uppmuntrande. Däremot kan regeringen uppmana ett företag att ta ansvar och göra insatser för att omställningen skall gå lättare. Det har jag nu gjort i dag i detta fall från Kumla, där jag har uppmanat Swedish Match att göra insatser för att hindra de problem som kommer för de anställda och deras familjer i Kumla och för Kumla kommun. Ingen skall inbilla sig att en nedläggning eller omställning i näringslivet är en lätt sak, vare sig den sker i Uddevalla, Kumla eller uppe i Norrbotten. Det finns inga skillnader därvidlag. De anställda får alltid smällar. Men från den socialdemokratiska regeringens sida har vi sagt att de anställda, deras familjer och orten inte ensamma skall behöva bära strukturomvandlingens bördor. Därför vill jag nu, herr talman, upprepa att Swedish Match är en världsomspännande koncern med differentierad verksamhet som man kan ställa stora krav på i detta avseende. Jag utgår ifrån att bolaget, om man efter avslutade MBL-förhandlingar står fast vid sitt beslut att inte längre driva verksamheten i Kumla, med de fackliga organisationerna, lokala och regionala organ diskuterar alternativa lösningar. Jag utgår från att Swedish Match sätter in de ekonomiska och personella resurser som krävs för att uppnå en tillfredsställande lösning. Klart är, herr talman, att företaget bör ta ett långtgående ansvar för sina anställda och för näringslivsinsatser i Kumla.

Herr talman! Jag tycker att industriministern mycket kraftfullt uttalar hur det här skall gå till. Jag har inte krävt någon lagstiftning på detta område utan 17 tycker att det är bäst om det kan ske ett samråd mellan anställda, företag och samhälle. Men vad jag är rädd för är att det här skulle bli en ny attityd från företagarsidan. I ledningen för Swedish Match sitter många personer som har betydelsefulla positioner också inom andra ägargrupper i svenskt näringsliv. Skall detta då vara den nya attityden — att man inte förhandlar utan bara meddelar? En uppgift som har framkommit i diskussionen är att företaget är berett att gå in. Detta sade man vid den träff som riksdagsgruppen från Örebro län hade med ledningen för Swedish Match och Åkerlund & Rausing. Men när jag tog kontakt med kommunalrådet i Kumla i helgen, hade han inte en aning om detta. Borde man inte först, innan man talar om vilka summor det gäller, diskutera med kommunen, som äger en stor del av företagets lokaler? Jag menar att man skall uppmärksamma vad som kan hända, herr industriminister, och vara beredd att vidta kraftfulla åtgärder om det här skulle bli industrins policy i framtiden.
Herr talman! Jag vill gärna på den fråga som interpellanten nu tar upp svara följande: Vi har bakom oss några år av mycket snabb omstrukturering i svensk industri. Jag har givetvis som industriminister märkt stora skillnader när det gäller hur företagens ägare och styrelser — aktieägare och andra — tar ansvar för förändringar och nedläggningar.
Herr talman!
Jag delar Håkan Strömbergs uppfattning att det nog är på sin plats att nu göra någon genomgång, någon studie, för att se hur förändringarna har skett och hur olika strukturomvandlingar har genomförts, och vilket ansvar ägarna har tagit för företagen. Riksdagen har ju ut och in behandlat flera ägarfrågor när det gäller företag där staten är ägare — och där staten har tagit ett betydande ansvar för att underlätta omställningen. Men vi har inte haft så värst många debatter i den här kammaren om att privata företag skall ta sitt ansvar. Därför vill jag gärna tillmötesgå Håkan Strömberg på den här punkten: Vi skall genomföra en studie av några fall för att se hur omstruktureringen har verkställts.

Vidare har Karin Falkmer frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att göra det möjligt för en ny ägare att köpa, modernisera och driva sågen i — Prot. 1987/88:34 Skinnskatteberg. 30 november 1987 Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Fr dn dn Anders Andersson refererar i sin interpellation till debatten den 20 oktober detta år om statens ägarroll i Procordia och påstår att mina uttalanden i denna debatt inte skulle vara giltiga för sågverket i Skinnskatteberg. Det är ju, herr talman, precis tvärtom. ASSTI har i likhet med andra statliga och privata företag utarbetat en affärsstrategi. I ASSI:s strategi ingår att samla resurserna till de verksamheter där företaget har goda förutsättningar att bli framgångsrikt och vidareutvecklas. Företaget har valt att koncentrera sig på i första hand förpackningssektorn, där enheterna som tillverkar kraftliner och wellpapp är mycket konkurrenskraftiga. Den fortsatta utvecklingen kommer dock att kräva stora ledningsmässiga och finansiella insatser. Vad gäller sågverken har företaget gjort den bedömningen att de olika enheterna har bättre möjlighet att utvecklas positivt hos en annan huvudman. Företagets styrelse har därför beslutat att ge företagsledningen bemyndigande att ta upp förhandlingar med andra intressenter i avsikt att sälja Skinnskattebergs sågverk. Jag har inhämtat från företaget att den nya ägarens finansiella och industriella kompetens kommer att tillmätas en avgörande betydelse vid försäljningen, och att garantier skall ges om fortsatt långsiktig verksamhet i Skinnskatteberg. Jag har också erfarit att en ny seriös ägare kan påräkna fortsatta virkesleveranser från domänverket. Den mycket stora betydelse som sågverket i Skinnskatteberg har för ortens näringsliv gör dessa ställningstaganden särskilt viktiga. Skinnskatteberg ligger inom stödområde C. Detta innebär att regionalpolitiska medel kan komma företaget till del för investeringar. En eventuell ansökan om regionalpolitiskt stöd får prövas på sedvanligt sätt.

Herr talman! Jag tackar så mycket för svaret från industriministern. Det är kanske dags att vi klarar ut hur det ligger till med industriministerns påstående att det inte förhåller sig så som jag sade beträffande sågverket i Skinnskatteberg utan precis tvärtom. Industriministerns uttalande gjordes den 20 oktober, och jag vill citera följande ur detta: ”Jag vill gärna upprepa att jag önskar en större statlig företagssektor, på samma sätt som jag önskar en större kooperativ företagssektor i vårt land. Samtidigt vet vi att de statliga företagen under den socialdemokratiska perioden har kunnat utvecklas från dåliga företag, skruttföretag, till offensiva investeringsföretag.” Litet längre fram fortsätter industriministern: ”Denna utvecklingsfas är vi alltså beredda att genomföra, och det är därför som vi investerar mycket intensivt för att skapa konkurrenskraftiga företag. SSAB, LKAB, ASSI, NCB och domänverket är exempel på sådana företag där det har gjorts nödvändiga förändringar, kombinerade med mycket offensiva satsningar på anläggningar, marknadsutveckling, forskning och utveckling.” Men, industriministern, när det gäller ASSI är det fråga om ett sågverk som har fått driva sin verksamhet under mycket orationella former. Man har 19 gjort precis motsatsen till det som industriministern säger. De investeringar som hade behövts vid ASSI:s sågverk i Skinnskatteberg har uteblivit. Man har fått driva sågverket med en alltför hög personalstyrka, vilket har gjort att lönsamheten undan för undan har sjunkit, i stället för att göra de investeringar som hade varit rimliga och som skulle ha gjort ASSI:s sågverk i Skinnskatteberg konkurrenskraftigt. Varför har man då inte investerat? Jo, man skyller på att det inte har funnits kapital för att klara dessa investeringar. Men industriministern är kanske inte okunnig om att övriga skogsföretag på senare år har haft en lönsamhet som möjliggjort enorma investeringar och som skapat goda förutsättningar för svensk skogsindustri, vilken är i högsta världsklass. Härigenom har också skapats stora förutsättningar för oss i Sverige att få en gynnsam utrikeshandel. Herr talman! Industriministern föreslår nu att ASSI skall inrikta sig på tillverkning av kraftliner och wellpapp, varigenom företaget skulle bli mera konkurrenskraftigt. Men, industriministern, vi har ju bekymmer på EG marknaden. Vi måste vid varje tillfälle kämpa med Europakommissionen för att få igenom vår export till den stora Europamarknaden, och dit går för närvarande 75 90 av svensk skogsindustris tillverkning av dessa produkter. Är industriministern beredd att här ge det beskedet att vi skall försöka få till stånd en bättre form för samarbetet med Europamarknaden än vad vi har i dag? Är det inte med hänsyn till vad industriministern säger dags för oss att skapa bättre förutsättningar för att klara de problem som finns för denna exportverksamhet? Sedan några ord om de förhandlingar som pågår, och som industriministern hänvisar till. Industriministern säger att han har inhämtat uppgifter från företaget om att den nye ägarens finansiella och industriella kompetens kommer att tillmätas en avgörande vikt vid försäljningen och att garantier skall ges om fortsatt långsiktig verksamhet i Skinnskatteberg. Med hänsyn till den debatt som tidigare fördes om hur ett företag borde ta hänsyn både till de anställda och till de regionalpolitiska behov av arbetstillfällen som finns i ett visst område, är det väl ett typexempel att man här sänker standarden på sågverket så att det över huvud taget inte längre är lönsamt i sitt nuvarande skick. Det innebär att man lämnar över problemen till ett annat företag. Vid något tillfälle har man dessutom uttalat att andra kan driva ASSI Timber lönsamt i Skinnskatteberg, men att ASSI som huvudägare inte skulle ha något intresse av att fortsätta driften där. Herr talman! Jag skulle vilja sluta med att ställa en direkt fråga. Vem vill industriministern helst skall ta över ansvaret för Skinnskatteberg? Hur skall detta i så fall finansieras?

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Svaret saknar tyvärr det konkreta besked som man väntar på i Skinnskatteberg. ASSI Timbers såg i Skinnskatteberg är delvis modern. 1978-1980 förnyades justerverket, timmersorteringen samt ströläggningen, och sågen fick en ny torkanläggning. Dessutom finns en ny mekanisk verkstad. För att fullborda moderniseringen återstår en sedan länge planerad sönderdelnings avdelning. Denna investering är en förutsättning för att göra sågen konkur = Prot. 1987/88:34 renskraftig och för att trygga sågens fortlevnad på sikt. 30 november 1987 Just Skinnskattebergs invånare har dåliga erfarenheter av att för sin Sd existens vara beroende av stora statligt ägda industrier. År 1982 hotades den då statligt ägda boardfabriken, och i och med det hela kommunen. Det visade sig då att ägaren var totalt ointresserad av att bedriva boardtillverkning. Efter diverse turer övergick lyckligtvis boardfabriken i privat ägo. I och med det räddades driften vid Skinnskattebergs största industri. Nu tycks historien upprepa sig. Denna gång gäller det sågen. Den statliga ägaren är uppenbarligen inte heller intresserad av att bedriva sågverk längre, vilket industriministern också mycket riktigt konstaterat i sitt svar. Det som gör situationen i Skinnskatteberg särskilt oroande är det faktum att de två enheterna, boardfabriken och sågen, är beroende av varandra för sin existens. Skulle sågen på grund av bristerna i underhåll och modernisering inte kunna hävda sig, skulle detta få allvarliga konsekvenser även för boardfabriken. Skinnskatteberg som länge sov en Törnrosasömn invaggad i — som man trodde — statens trygga famn, har sannerligen vaknat upp till en dyster verklighet. Sedan 1982 har orosmolnen vilat över samhället. I Skinnskatteberg har man sedan 1983, då ett positivt beslut om investering vid sågen föreföll ligga inom räckhåll, gått i väntans tider. Osäkerheten om sågens öde har inneburit oro och press för skinnskattebergsborna. Kan industriministern för en stund föreställa sig hur det känns att månad efter månad, och år efter år, gå och vänta på ett beslut som ständigt skjuts på framtiden — om och om igen? Man kan jämföra detta med att gå och vänta på en operation som ständigt blir uppskjuten. Oron och osäkerheten ökar ju längre förhalningen pågår. Förutsättningen för att operationen skall lyckas blir inte bättre av att man får vänta. Patienten blir i stället mer orolig och sämre, och alla anhöriga mår dåligt dessutom. Jag kan försäkra industriministern att sågens öde inte bara berör de 175 anställda vid sågen utan större delen av Skinnskattebergs befolkning och hela kommunen. Situationen tär på arbetsglädje och framtidstro. Man kan avläsa detta i ökade sjukskrivningar vid sågen. Herr talman! Jag valde att ställa en fråga till industriministern av just det skälet att jag var angelägen om att få ett snabbt svar innehållande ett konkret besked. Det är synnerligen otillfredsställande att den nödvändiga investeringen ännu inte kommit till stånd. Sågen har härigenom getts dåliga förutsättningar för en lönsam produktion. Det finns nu ingen möjlighet att få ner tillverkningskostnaderna, och det beror inte på dem som i Skinnskatteberg har ansvaret för sågen och inte heller på dem som i dag arbetar vid sågen i Skinnskatteberg, utan ansvaret vilar i stället på ägaren som måste ta sitt ansvar och visa en vilja. Jag är övertygad om att en försäljning av sågen i Skinnskatteberg till en köpare som har gedigna kunskaper om sågverksrörelse och som helst har förankring i regionen skulle gagna Skinnskatteberg. Men det är — beroende på de försummelser som har skett när det gäller sågens modernisering — nödvändigt att ägarbytet sker på ett sådant sätt att den nya ägaren får en realistisk chans att driva sågen med lönsamhet. Härvidlag har den nuvarande 2 ägaren det yttersta ansvaret. Jag tycker mig finna en viss förståelse för problemets stora vikt i industriministerns svar. Min fråga är: När kommer ett beslut om sågen i Skinnskatteberg, och avser industriministern på något sätt att medverka till att sågen genom en investering i en ny sönderdelningsavdelning ges en möjlighet att drivas med lönsamhet?

Herr talman! När det gäller sågverkspolitiken inom ASSI är facken både i Skinnskatteberg och i Valåsen i Karlskoga mycket kritiska till ASSI:s agerande. Jag skulle vilja läsa upp ett uttalande från fackklubben i Valåsen. ”Under flera år har vi i Valåsen svävat i ovisshet om sågverkets framtid. De investeringsplaner på framför allt en ny sönderdelningslinje har hela tiden skjutits på framtiden av för oss okänd anledning. I somras gavs dock en bit av förklaringen. Då visade det sig att ASSI inte var intresserad av sina sågverk, utan ville överlåta dem på Domänverket. Tyvärr visade Domänverket inget intresse för Valåsen och Skinnskatteberg, utan de blev till salu. I början av december får vi veta. Tänker ASSI behålla Valåsen eller blir det en ny ägare? Vi menar att Valåsen är en bra enhet som har framtiden för sig, under förutsättning att nödvändiga investeringar genomförs. Vi vet också att ASSI kan skaffa fram dessa resurser om de vill, eftersom det är ett bärkraftigt företag. Vi har ingen förståelse för att Valåsen kan tänkas säljas ut till hugade spekulanter. För den uppgörelsen har Industridepartementet ett stort ansvar, eftersom de varit med och godkänt dessa planer. Detta ska ses i ljuset av att det här sker i tider då man i den politiska debatten kraftigt kritiserar borgarnas politik. Nämligen deras Thatcherinspirerade idéer att sälja ut statliga företag på den privata marknaden. Eftersom Valåsen har stor betydelse för Karlskoga och hela regionen, menar vi att Valåsen är en angelägenhet för fler än oss som jobbar här. Därför krävs det att kommunen, länets riksdagsmän m.fl. agerar för att Valåsen drivs vidare i ASSI:s regi. Det krävs också att de planerade investeringarna i nytt timmerintag och sönderdelningslinje genomförs inom en snar framtid. Det är förutsättningen för att Valåsen ska kunna klara framtiden och trygga våra jobb. Jag skulle vilja fråga: Delar industriministern de anställdas förhågor att en utförsäljning till privata intressen kan få negativa effekter för Valåsens såg? Företagsledningen känner också en stor oro inför framtiden när den inte heller vet hur det kommer att gå med Valåsen, de anställda och deras trygghet.

Herr talman! Det är alltid en upplevelse och förenat med en speciell känsla att i riksdagen diskutera den här frågan med moderaterna. Å ena sidan kräver moderaterna ett handfast agerande av industriministern: han måste agera, gå in, styra och ställa. Å andra sidan säger moderaterna att industriministern inte skall lägga sig i, det är företagens styrelser som skall bestämma. Å ena sidan säger moderaterna att det behövs fler regionalpolitiskainsatser: satsa mer, bygg upp regionalpolitiken. Å andra sidan motionerar de här i riksdagen i partimotioner om att regionalpolitiken skall avvecklas: nej till de regionalpolitiska anslagen! Jag vet inte, herr talman, om jag i fortsättningen skall ta debatterna med moderaterna på allvar på denna punkt. Moderaterna måste bestämma sig vilken väg de vill välja. Jag måste påminna Anders Andersson om hur tillståndet var i riket 1982. Jag kommer inte ihåg om Anders Andersson satt i riksdagen då. Jag hittade obetalda räkningar i min företrädares låda på 14 miljarder kronor som gällde de statliga företagen. Regeringen hade inte ens kunnat ta sig samman för att betala obetalda räkningar. Det blev min första uppgift att gå till riksdagen och begära pengar för att kunna göra rätt för mig. De statliga företagen var i kris. Företagen var på väg att äventyras, med de följder det hade fått för sysselsättningen och för regionerna runt om i landet. Så hade de borgerliga, inkl. moderaterna, skött näringsoch industripolitiken samt ekonomin under de sex borgerliga åren. Statligt företagande, Anders Andersson, var i kris och hade inget anseende. Om någon 1982 hade sagt att vi skall börsintroducera statliga företag, hade svenska folket skrattat. Vi tog tag i de statliga företagen. Men jag erkänner att vi i dag har ett mycket stort eftersatt investeringsbehov på ASSI. Det eftersatta investeringsbehovet är en följd av många försyndelser. Det behovet har vi beräknat till 180 milj.kr. Men ingen skall kunna kritisera mig för annat än att jag tagit tag i ASSI:s problem. Sedan till Karin Falkmer. Karin Falkmer representerar också en form av dubbelagerande, som skorrar falskt. Här skall plötsligt staten och regeringen klara alla problem i Bergslagen. Men det privata kapitalet och de privata företagen har tydligen inget som helst ansvar i Skinnskatteberg eller Bergslagen. Inte ett ord från Karin Falkmers sida om de privata företagens ansvar i Bergslagen! Vi har satt in det ena statliga stödpaketet efter det andra i Bergslagen, och ett nytt kommer om ett par dagar. Människorna i Skinnskatteberg och i Bergslagen vet, Karin Falkmer, att de ingenting har att vänta från de borgerliga i riksdagen, och inte utanför heller. Mellan 1976 och 1982 försvann 19 000 industriarbeten runt om i Bergslagen. Beträffande den principiella frågan vill jag säga att jag har en pragmatisk inställning och inte är dogmatiskt bunden till oförändrad ägarform. Bara därför att ett företag är statligt behöver det inte vara statligt i alla tider. Och omvänt: Visst kan ett privat företag bli statligt. Jag tror att det finns en bättre ägare till ASSI sågverk än ASSI. Men det skall ställas villkor, och ASSI har också ställt villkor på en ny ägare till sågen i Skinnskatteberg. Men det vore dumt av mig att peka ut vem som i framtiden bör driva sågen i Skinnskatteberg. Det är faktiskt en fråga för ASSI:s styrelse. Vad som däremot är viktigt — och det har också ASSI:s styrelse helt klart deklarerat — är att man skall ställa höga krav på en ny ägare. Moderaterna får faktiskt bestämma sig, Anders Andersson och Karin Falkmer. Är det industriministern eller företagets styrelse och ledning som skall besluta om företagets skötsel, dvs. investeringar, och om de villkor som gör att företaget i Skinnskatteberg får en ny ägare med finansiell och industriell kompetens och att garantier ges för en fortsatt långsiktig verksamhet i Skinnskatteberg? Det är de krav som ställs på en ny ägare, och jag har förvissat mig om att ASSI:s styrelse inte kommer att vika på den punkten. ASSI:s och domänverkets strävan har varit att hitta riktiga lösningar för de berörda sågverken. Nu gör man bedömningen att fördelarna med en samordning mellan råvaruledet och sågverken var mycket stora. Jag menar att detta skall kunna bli den bästa lösningen. ASSI:s styrelse har markerat att ordentliga krav måste ställas på en ny ägares finansiella resurser och industriella kompetens samt vilja till ett långsiktigt engagemang. Jag menar att det också bör prägla de diskussioner som nu förs om ASSI:s sågverk i Skinnskatteberg.